Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som jag tycker är utmärkt i flera avseenden. Det visar också att finansministern, vilket inte alls är förvånande, är mycket väl medveten om problemet. Det finns vissa svårigheter att entydigt definiera vad som bör ingå i begreppet likviditet när det gäller den totala likviditeten i samhället och även vad som avses med den totala penningmängden. Finansministern säger i svaret att han inte tycker att det vore mycket vunnet om penningmängdsmåttet ständigt ändrades i offentliga dokument utan att ändringarna tvärtom troligen skulle skapa förvirring. Det är klart att det skulle skapas förvirring om man ständigt ändrade penningmängdsmåttet, men detta är det ju faktiskt inte fråga om. Som väl är kommer det inte ständigt och jämt ut nya upplåningsmedel från riksgäldskontoret i form av statsskuldsväxlar och de nu aktuella riksobligationerna. Om det vore fallet kunde jag förstå invändning en, men eftersom jag inte vill — och det vill givetvis ingen — att man ständigt skall ändra i offentliga dokument tycker jag inte att invändningen är särskilt relevant. Det kommer ju inte hela tiden nya former av upplåning som inte kan klassas som betalningsmedel. Finansministern säger vidare — och där är vi helt eniga — att det är av största vikt att följa utvecklingen av den totala likviditeten inkl. kortfristiga statsupplåningsinstrument som statsskuldsväxlar. Jag vill då komma tillbaka till att det i finansplanen har konkretiserats att likviditetsökningen skulle ligga på 5-6 26 och att man därmed skulle kunna klara en motsvarande ökning av prisnivån. I svaret sägs: ”Introduktionen av korta och relativt likvida statspapper har enligt min mening haft den effekten att penningefterfrågan såsom den traditionellt definieras har minskat något.” Den minskningen beror just på att man fått dessa substitut, som i realiteten nästan kan likställas med pengar — i varje fall är statsskuldsväxlarna, med bara sex månaders löptid, nästan detsamma som likvida medel. Även om det är så som finansministern säger att en större del av budgetunderskottet är placerad direkt hos allmänheten i form av statsskuldsväxlar, så består ju denna ”allmänhet” till större delen av företag; och företagen har dessa statsskuldsväxlar därför att de inte har lämpliga investeringstillfällen. Nu hörde vi emellertid senast i går att finansministern är mycket angelägen om att företagen ökar sina investeringar så snabbt som möjligt. Företagen har ju denna beredskap genom att statsskuldsväxlarna snabbt kan förvandlas till likvida medel. Det är därför som jag undrar om inte en ökad försiktighet är motiverad med tanke på att statsskuldsväxlarna när som helst kan förvandlas till likvida medel, och vi då får den ökning av penningmängden som finansministern inte vill ha.
Herr talman! Hugo Hegelands synpunkter skulle naturligtvis vara ännu viktigare om det faktiskt var så att vi hade likviditetstillväxten som ett centralt mål för vår ekonomiska politik — om vi alltså drev en rent monetaristisk politik och över huvud taget inte bedrev någon ränteoch valutapolitik utan att det var likviditetstillväxten som var den enda parameter som vi använde oss av. Nu är det lyckligtvis inte så, utan vi använder likviditetstillväxten mera som en mätare på hur pass effektiv kombinationen finanspolitik-penningpolitik är för att hålla nere tillflödet av likvida medel i ekonomin. När det gäller statsskuldsväxlarna så håller jag med om att de är likvida och snabbt kan omsättas i pengar om så behövs. Det är ju delvis därför de har varit så attraktiva. Men skulle vi nu ta in dem i penningmängden, så tror jag inte att det skulle ändra särskilt mycket i vår bevakning av hur penningpolitiken skall bedrivas. Däremot skulle vi få ett ganska stort elände, om vi efter ett tag åter byter statsskuldsinstrument. Nu hoppas vi ju att statsupplåningens relativa betydelse i ekonomin skall sjunka under de närmaste åren, att våra problem med statsupplåningen skall minska. Därmed kan vi också vänta oss att få en glidning över åt en mera långfristig placering av statsskulden och komma bort från statsskuldsväxlarna. Detta gör att jag är fullt beredd att föra diskussionen utifrån den utgångspunkten att när vi bedömer likviditetssituationen i Sverige måste vi vara på det klara med att det ligger 30 eller 40 miljarder kronor i statsskuldsväxlar ute i näringslivet. Å andra sidan är det på det sättet att en ökning av industriinvesteringarna i sig inte betyder någon stor likviditetspåspädning f.n. Det gör att just den delen av problemet inte är så svårlöst med tanke på att industriinvesteringarna har en så pass liten volym i förhållande till den totala omfattningen av kreditmarknaden och nationalprodukten.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för dessa ytterligare kommentarer till min ursprungliga fråga. De är mycket värdefulla, men jag vill peka på att man lätt kan drabbas av illusionen att likviditetsökningen hålls inom 5 å 6 20 och då glädja sig åt — det gör ju riksgäldskontoret — att man lyckats hitta på detta instrument med statsskuldsväxlar. De uppgår ju nu till ca 50 miljarder kronor. Eftersom statsskuldsväxlarna är så likvida har man i realiteten ökat mängden betalningsmedel. Det är alltså alternativet till att i stället reducera budgetunderskottet. Ju mer man kan reducera budgetunderskottet, desto mindre behöver man givetvis låna utanför banksystemet. Att man går ut med dessa statsskuldsväxlar, dvs. denna likvidisering av samhället, är sålunda en funktion av vårt stora budgetunderskott. Jag vill peka på den risk som ligger däri att möjligheten att utnyttja ett vagt penningmängdsoch likviditetsbegrepp gör att det blir ett mindre tryck på viljan att minska budgetunderskottet, eftersom det visat sig vara oväntat lätt att finansiera.
Herr talman! Jag kan hålla med Hugo Hegeland om att det är så statsskuldsväxlar fungerar. De är ju ett påhitt av tidigare regimer. Utan tvivel blev det lättare att öka budgetunderskottet tack vare dessa statsskuldsväxlar. Vi vet vilken roll de spelar i ekonomin — de är som en tänkbar likviditetsbomb som kan utlösas. Därför måste två ansträngningar göras. För det första måste budgetunderskottet minskas. Det är faktiskt vad vi just nu arbetar med. För det andra måste underskottsfinansieringen vridas över mot en ökad mängd obligationer och en mindre mängd statsskuldsväxlar. Vi är alltså väl medvetna om de båda problem som Hugo Hegeland här tagit upp.
Herr talman! Jag vill bara ännu en gång understryka hur klart finansministern framställer problemet i sitt svar. Jag upprepar vad han sagt: ”Tillkomsten av nya former av likviditet illustrerar emellertid hur viktigt det är att man vid tolkningen av olika likviditetsmått beaktar de institutionella förändringar som kontinuerligt äger rum på kreditmarknaden.” Det är det mest positiva i svaret. Det tyder väl på att man kommer att öka vaksamheten när det gäller denna likviditetsökning. Utan en stor vaksamhet i det avseendet lär det inte vara möjligt att uppnå det låga inflationsmålet. Alla, jag med, hoppas givetvis att regeringen skall lyckas med den saken.

Herr talman! Med hänvisning till att riksdagen år 1983 beslöt införa regler om undantag från lagfartskravet beträffande vissa äldre förvärv av fast egendom har Martin Olsson frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att berörda myndigheter skall få kännedom om de riktlinjer som enligt riksdagsbeslutet gäller för lagens tillämpning och för handläggningen av berörda inskrivningsärenden. Bakgrunden till frågan är att domstolsverket i den redogörelse för den nya lagstiftningen som har tagits in i verkets Handbok för inskrivningsmyndighet har redovisat motivuttalanden i propositionen men däremot inte de uttalanden som lagutskottet har gjort i ärendet och som bl.a. rör frågan om undantagsregelns tillämpning inom sameallmänningarna. Jag har från domstolsverket erfarit att Svenska samernas riksförbund i en skrivelse till verket den 27 januari 1984 tagit upp frågan om komplettering av handboken i det angivna avseendet. Jag har också inhämtat att man inom verket har för avsikt att komplettera handboken med de uppgifter som Martin Olsson efterlyser. Någon åtgärd från min sida torde därför inte behövas.

Herr talman! Det är av avgörande betydelse att riksdagens beslut — inte bara i fråga om lagtext och anslagsbelopp utan även i fråga om motiveringarna för besluten — bringas till vederbörande myndigheters kännedom. Den fråga som jag här tagit upp utgör ett exempel. Riksdagens motiveringar och vägledning vid tillämpning av en viss lagändring har nämligen inte alls meddelats handläggande myndigheter. Hösten 1982 föreslog regeringen i en proposition att undantag från lagfartskravet skall kunna göras vid vissa äldre förvärv av fastigheter. Lagändringen skulle främst ge staten, kyrkan och kommunerna möjlighet att försälja egendom, som de av ålder innehaft utan att ha lagfart på densamma. Stora delar av domänverkets markinnehav i norra Sverige är sådan egendom, vilket innebär att lagändringen alldeles speciellt kommit att beröra de samiska intressena. Trots detta har departementet inte tagit några kontakter med samerna under utarbetandet av propositionen. till Svenska samernas riksförbund. Främst med hänsyn till det, enligt förbundets uppfattning, oklara rättsläget när det gäller samernas rätt till land och vatten avstyrkte förbundet förslaget till en lagändring. Vi i lagutskottet tillstyrkte dock enhälligt förslaget. Men vi framhöll i vårt betänkande angelägenheten av att inskrivningsdomaren gör en noggrann prövning innan undantagsregeln tillämpas. Vidare framhöll vi ”att det får ankomma på inskrivningsdomaren att iaktta särskild försiktighet vid prövning av om undantagsreglerna skall kunna tillämpas i fråga om inskrivningsåtgärder på sådana områden av sameallmänningarna där äganderättsfrågan inte prövats”. Döm om min förvåning när jag för en kort tid sedan fick kännedom om att domstolsverket i sin Handbok för inskrivningsmyndighet endast citerat propositionens specialmotivering. Inte med ett ord berörde man lagutskottets skrivning. Verkets information utfärdades dessutom nio dagar innan utskottsbetänkandet justerades — alltså långt innan riksdagen fattade sitt beslut. Jag ber nu att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Det är ett positivt svar, men jag vill kommentera det något. Det är inte det första påpekandet som har gjort att domstolsverket har beslutat sig för att komplettera handboken. I en skrivelse från Svenska samernas riksförbund, daterad den 10 juni 1983, togs den här frågan upp. Som svar på den skrivelsen skrev domstolsverket den 12 december 1983: ”Någon ytterligare information till inskrivningsmyndigheterna med anledning av den nya 60 a § jordabalken” — dvs. den aktuella lagändringen — avser DV inte att lämna.” Sedan har alltså Samernas riksförbund återkommit. Jag är glad över att domstolsverket har tänkt om. Jag är också glad om min fråga eventuellt haft någon positiv effekt i detta fall. Låt mig återigen få tacka för svaret.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att stoppa eller begränsa socialstyrelsens registrering av blivande mödrar. Registrets syfte är framför allt att övervaka graviditeter och födslar i landet för att kunna slå larm t.ex. vid misstanke om miljöbetingade fosterskador. Det kan ses som en utvidgning av det missbildningsregister som infördes vid socialstyrelsen i samband med den s.k. neurosedynkatastrofen i mitten av 1960-talet. Uppgifterna i det medicinska födelseregistret bearbetas av medicinsk expertis som är knuten till socialstyrelsen. Registret är databaserat och innehåller individrelaterade uppgifter. Det faller därmed under datalagens bestämmelser om personregister. Datainspektionen har utfärdat föreskrifter för registret. Registret är kopplat till statistiska centralbyråns dataanläggning, och enligt vad jag har inhämtat bedöms risken för läckage ur denna som minimal. Socialstyrelsen har under 1981 utfärdat allmänna råd till sjukvårdshuvudmännen om införande av nya formulär till journaler inom mödrahälsovård, förlossningsvård och barnhälsovård 1981:52). Råden har föregåtts av ett omfattande samråd med berörda kliniker hos sjukvårdshuvudmännen. Kopior av vissa av de nämnda journalerna ersätter fr.o.m. 1982 den blankett som tidigare sändes in till det medicinska födelseregistret. De registrerade uppgifterna är bl.a. av vikt för strukturering, planering och resursfördelning inom mödrahälsovården, förlossningsvården och barnhälsovården samt för att möjliggöra analyser av faktorer som påverkar fostret. Jag har tidigare här i kammaren framhållit att frågan om patienternas integritetsskydd inom hälsooch sjukvården är viktig. Det är enligt min uppfattning angeläget att fortlöpande följa rättssäkerhetsoch integritetsfrågorna på det här området. Avslutningsvis kan jag nämna att en statlig utredning — den s.k. journalutredningen — f.n. arbetar med en översyn av utformningen av den grundläggande patientdokumentationen med hänsyn såväl till patienternas intresse av en god och säker vård som till deras integritetsintressen. Utredningen kommer också att belysa de särskilda integritetsoch säkerhetsproblem som kan gälla för dataregistrerade uppgifter som hämtas ur journaler. Mot denna bakgrund anser jag att socialstyrelsens medicinska födelseregister fyller en angelägen hälsopolitisk funktion, och jag avser alltså inte att vidta någon åtgärd för att stoppa eller införa några begränsningar av registret.

Herr talman! I dag är det den 8 mars, och det är Internationella kvinnodagen. Jag ser det som litet symboliskt att Gertrud Sigurdsen valt att just i dag svara på en fråga som angår kvinnor mest. Vi tycks vara eniga om — och det trodde jag faktiskt att vi skulle vara — att det är viktigt att uppgifterna om förlossningsvården och barnavården finns på socialstyrelsen, om att det behövs en forskning och om att det för forskningen också behövs data. Men vi är väl också — och det verkar så av svaret — eniga om att kvinnors integritet eller vilja att behålla fakta ur sitt privatliv för sig själva är något minst lika väsentligt. Jag ställde inte min fråga för att förhindra viktig forskning eller för att stoppa ett register som kan hjälpa många barn från sjukdomar. Det hade varit mig fjärran. Men jag ställde den för att hjälpa till att förhindra onödiga läckor och kanske framför allt därför att jag tycker att det ändå först och främst måste vara så att varje enskild individ skall ha rätt att avgöra, om hon vill bidra med personliga data i forskningens och hälsovårdens tjänst eller om hon inte vill göra det. Jag tror nämligen, herr talman, på kvinnorna, och jag utgår från att de gärna ger de önskade upplysningarna till födelseregistret, ifall de själva får veta att det är för deras barns bästa. Men jag tycker att det vittnar om en nonchalans när man, som tydligen ofta har skett, inte har upplyst den blivande modern om att alla olika uppgifter, alltifrån mens till förhållandet till barnafadern, registreras centralt med födelsenummer. Det är värre än Orwells ”1984” — där visste åtminstone medborgarna om att Storebror såg dem. Förhoppningsvis kan den här debatten bidra till att kvinnorna genomgående blir informerade i fortsättningen och därmed också får möjlighet att säga nej, om de inte skulle vilja hamna i registret. Man har, Gertrud Sigurdsen, rätt att säga nej till sjukvård eller hälsovård. Då borde man också ha rätt och möjlighet att säga nej till att registreras. Jag tycker också att det borde vara möjligt, med hänsyn till att Gertrud Sigurdsen bara för några dagar sedan var tveksam till personnamn och personnummer i de här sammanhangen, att finna ett annat system. Ingenting är omöjligt om man bara vill. Det borde vara möjligt att finna en lösning där personnumret inte används. Skulle det inte vara bra, om journalutredningen försökte finna den lösningen och kunde redovisa den den 8 mars nästa år?
Herr talman! För att fullända den påbörjade enigheten mellan Karin Ahrland och mig kan jag säga att jag också delar den kritik som hon för fram här mot att det har brustit i informationen till de blivande mödrarna. Det går ut meddelanden från socialstyrelsen till sjukvårdshuvudmännen, men jag tycker att det finns anledning att påpeka att informationen bör vara bättre. Det är i första hand socialstyrelsen som genom sina allmänna råd skall ge den här informationen, men jag har också möjlighet att i hälsooch sjukvårdsberedningen ta upp frågan. Där finns både socialstyrelsen och Landstingsförbundet representerade.

Herr talman! Jag skall denna dag, den 8 mars, bara systerligt kvittera med att säga att jag tycker att detta är bra. Jag tror att Gertrud Sigurdsen och jag är eniga och även att Sveriges kvinnor är eniga med oss i den här frågan.

Herr talman! Jag vill anmäla att Per Stenmarcks interpellation om Öresundsförbindelserna på grund av tjänsteresor inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Per Stenmarck om att interpellationen kommer att besvaras den 26 mars 1984.
Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att förbättra säkerheten i skolskjutstrafiken. Naturligtvis måste mycket höga trafiksäkerhetskrav ställas i skolskjutstrafiken. Av den anledningen har skolskjutsningen reglerats särskilt. I förordningen om skolskjutsning stadgas bl.a. att verksamheten med avseende på tidsplaner och färdvägar skall ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. Färdväg och hållplatser skall exempelvis för varje skolskjuts bestämmas av skolstyrelsen efter samråd med trafiknämnd, polismyndighet och väghållare. Vidare finns regler om fordonens utmärkning, om låsning av dörrar m.m. Skolskjutsverksamheten är således noggrant reglerad från säkerhetssynpunkt. Om emellertid den närmare analysen av den olycka som föranlett Kenth Skårvik att ställa frågan visar på ett behov av ytterligare åtgärder, är jag självfallet beredd att närmare pröva de förslag som därvid kan komma fram.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det svar jag har fått i dag. Varje dag året runt, förutom vid skoluppehållen, färdas bilar och bussar med tusentals unga flickor och pojkar till och från skolan. Vägarnas beskaffenhet och längden på färden varierar från resa till resa. Säkerheten för barnen varierar mycket. Givetvis gäller detta också föraren av bilen eller bussen. Bestämmelser finns självfallet om hur dessa resor får och skall genomföras — det har vi hört här av kommunikationsministern — för att största säkerhet vid transporten skall erhållas. Jag är också helt övertygad om att dessa bestämmelser i de flesta fall också följs. Det kan synas vara omöjligt att helt eliminera faran för tragiska olyckor vid dessa skoltransporter, men jag anser att vi måste försöka hålla olycksfallsfrekvensen så nära noll som möjligt — och vi är säkert också helt överens om det. Tyvärr händer det ofta när en olycka har skett att rykten kommer i omlopp om att säkerhetsbestämmelserna inte har uppfyllts. Så gällde också vid den tragiska skolskjutsolyckan i norra Bohuslän. Vi måste i dag, kommunika tionsminister Boström, se till att vi har visshet om att alla säkerhetsbestämmelser efterföljs vid utförandet av körorder. Föräldrarna och barnen måste kunna känna att barnens säkerhet går före ekonomiska intressen. Krav måste också kunna ställas på att statens järnvägar medverkar till att alla järnvägskorsningar som skall passeras med skolskjutsar är bevakade på något sätt. Jag anser detta vara ett minimikrav, som bör ställas och sedan uppfyllas av berörd myndighet. Frågan är nu, herr talman, varför det alltid måste hända tragiska olyckor innan vi försöker förhindra desamma. De som har ansvar för att skolskjutsar genomförs, vilket är en nödvändighet i vårt svenska samhälle, måste också vara ansvariga för säkerheten och se till att den är så nära hundra procent som möjligt. Järnvägsövergångar är en stor fara och får inte vara obevakade på dessa färdvägar. Ytterligare åtgärder kan alltså vidtas. Därför vill jag ställa ännu en fråga till kommunikationsministern: Kan kommunikationsministern tänka sig att ta upp samtal med SJ om att se över sådana övergångar som i dag passeras med skolskjutsar och inte är bevakade med bommar eller ljudoch ljussignaler?

Herr talman! Jag har vid kontakt med SJ, vilket jag tror att jag haft möjlighet att berätta här i riksdagen vid något annat tillfälle, fått klart för mig att SJ ser mycket allvarligt på olyckor i järnvägskorsningar. Man har lagt ned och lägger ned ett mycket stort arbete på att höja säkerheten. Jag kan nämna, Kenth Skårvik, att omkring 500 korsningar slopas årligen genom byggande av ersättningsvägar. SJ lägger således ned ett mycket stort arbete på att förbättra de här förutsättningarna. Regeringen har också genom satsningarna på speciella investeringar för SJ:s räkning velat påskynda det arbetet. När det sedan gäller den aktuella skolskjutsolyckan har jag inhämtat att kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser inlett en undersökning av den. Syftet med kommitténs undersökningsarbete är givetvis att försöka förhindra att det inträffar nya olyckor av liknande slag eller med liknande följder. Skulle man komma fram till att det krävs åtgärder och föreslå sådana skall vi — som jag sade i mitt svar — självfallet undersöka möjligheten att åtstadkomma de förbättringarna.
Herr talman! Jag är givetvis mycket medveten om att kommunikationsministern är lika angelägen som alla vi andra att sådana här olyckor inte skall hända. Jag är också helt medveten om att det givetvis är svårt för SJ att klara att bevaka alla de järnvägskorsningar som finns i landet. Men järnvägskorsningar behöver ju inte alltid bevakas med bommar och ljudoch ljussignaler — de kan också bevakas manuellt. Ett krav som kan ställas är att man på något sätt skall bevaka de korsningar som skall passeras. Lika gärna som skolelever kan bevaka övergångar på gator och vägar kan järnvägskorsningarna bevakas. Jag vill också fråga kommunikationsministern om det är så att det för tillfället pågår — jag har nämligen hört det — någon utredning som har samband med skolskjutsar. Källan till den uppgiften är en taxiägare, som påstod att det pågick någon utredning för att komma fram till säkrare förhållanden. Jag är inte säker på att det är riktigt och vill fråga om det är så.
Herr talman! Jag känner inte till att det pågår någon speciell utredning när det gäller skolskjutsarna — jag förstår att det var det Kenth Skårvik menade. Däremot arbetar man över huvud taget — och det tycker jag är mycket viktigt — för att skapa säkerhet omkring just järnvägskorsningar; de innebär utan tvivel olycksfallsrisker. Det arbetet har hela tiden intensifierats. Man anser det oerhört viktigt att försöka lösa dessa problem.
Herr talman! Jag tackar för detta besked. Jag tror säkert att kommunikationsministern och hans departement kommer att arbeta vidare på de här frågorna. Jag hoppas bara innerligt att vi i framtiden skall slippa se och höra om sådana här olyckor.

Herr talman! Pär Granstedt har mot bakgrund av svenska statens ägarintressen i SAS frågat mig om jag är beredd att verka för att bolagets huvudkontor förläggs till en kommun med underskott på arbetstillfällen, exempelvis Sigtuna eller Upplands Väsby. Inledningsvis vill jag peka på att SAS är ett privat företag som ägs av skandinaviska intressen och där svenska staten endast har en minoritetsandel. SAS har krav på sig att bedriva sin verksamhet effektivt och med långsiktig lönsamhet. Huvudkontorets lokalisering har naturligtvis särskild strategisk betydelse för SAS som skandinaviskt flygföretag. Vid valet mellan platser som kan godtas från samhällelig synpunkt med avseende på markanvändning o.d. får man acceptera att SAS bedömningar blir avgörande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Tyvärr tvingas jag dock konstatera att det var ett ganska kraftlöst svar. Om man vill sammanfatta det ännu kortare än det är, kan man säga: Vi vill inte och vi kan inte. Detta tycker jag är litet allvarligt, för min fråga berör ett ganska viktigt problem. Den ojämna fördelningen av arbetsplatser i Stockholmsregionen är ett av de allra största problemen i Stockholms län. Det leder till att de som förvärvsarbetar här i länet ofta har mycket långa arbetsresor. Eftersom en mycket stor del av arbetsplatserna är koncentrerad till ett mycket begränsat geografiskt område, innebär det också svåra köproblem och en stor belastning på trafikapparaten. Man måste alltså dimensionera trafiksystemet för att transportera en stor mängd människor in till den centrala delen av regionen på morgonen och ut därifrån på kvällen. Det blir fråga om mycket dålig resursanvändning. Kommunikationsministern borde naturligtvis ha all förståelse för det problemet. Dessutom leder den ojämna fördelningen av arbetsplatser till ensidiga miljöer. Vissa miljöer blir mycket starkt präglade av arbetsplatstätheten, medan andra miljöer får en markerad sovstadskaraktär. Frågan om lokaliseringen av SAS huvudkontor är naturligtvis bara en delfråga. Men vår allmänna strävan måste vara att försöka se till att sådana här stora nylokaliseringar eller omlokaliseringar förläggs till de delar av länet som inte har överskott på arbetsplatser. Placerade man SAS huvudkontor längre norrut, t.ex. i Upplands-Väsby eller Sigtuna, skulle det innebära ett mycket värdefullt tillskott av arbetstillfällen där. Det skulle också vara positivt för Solna, för vad Solna kommun behöver är inte flera arbetsplatser utan ordentliga grönområden och rekreationsmöjligheter. Enligt gällande planering är Östra Frösunda avsett att bli just ett grönområde. Det ligger också mycket naturskönt. Därför är det synd att det exploateras på detta sätt. Regeringen vill nu inte göra någonting och anger för detta två motiveringar. Den ena är att staten endast har en minoritetsandel i SAS. Men det hindrar väl inte svenska regeringen från att försöka påverka SAS. Eller vill kommunikationsministern göra gällande att svenska regeringen saknar inflytande på SAS? Den andra motiveringen är att SAS måste ha en långsiktig lönsamhet. Då uppstår frågan: På vilket sätt skulle denna lönsamhet försämras, om huvudkontoret flyttades längre norrut?

Herr talman! Tyvärr måste jag ännu en gång påminna om att statens andel i ägandet när det gäller SAS är tre fjortondelar. Nu säger Pär Granstedt att detta inte kan hindra staten att försöka vara med och påverka. Diskussionen om lokaliseringen av SAS huvudkontor har pågått under många år. I första hand har frågan gällt vilken huvudstad man skulle välja. Efter denna långa diskussion och utifrån de uppgifter som jag har inhämtat har vi sett det såsom en framgång att man slutligen bestämde sig för att placera huvudkontoret i Stockholm. Jag kan berätta att våra grannländers intressenter har uttryckt uppfattningar även beträffande placeringen inom Stockholmsområdet. Ännu har SAS inte fattat något definitivt beslut. Jag utgår dock ifrån att SAS först och främst har ett intresse av att placera huvudkontoret i närheten av Arlanda flygplats. Man skulle då kunna tänka sig en placering i t.ex. Sigtuna kommun, vilket Pär Granstedt förordar. Man har emellertid bestämt sig för att ta upp denna lokalisering på det sätt som jag har beskrivit. Jag håller gärna med om att det vore bra om man av regionalpolitiska skäl kunde placera ut sysselsättningstillfällen inom Stockholmsområdet. Utflyttningen av inrikesflyget till Arlanda har betytt att Arlanda har blivit den absolut största arbetsplatsen i Stockholms län. Jag är övertygad om, herr talman, att detta kommer att innebära att området härigenom drar åt sig ytterligare arbetstillfällen.
Herr talman! Kommunikationsministern upprepar att den svenska regeringen bara står för ett minoritetsintresse i SAS — det är jag också medveten om. Min fråga var: Innebär detta att den svenska regeringen inte har något inflytande på SAS? Något riktigt klart besked fick jag inte. Jag utgår faktiskt ifrån att den svenska regeringen har ett inflytande på företaget. Regeringen kan inte två sina händer med hänvisning till minoritetssituationen, eftersom regeringen såsom ägarpart har ett ansvar för vad SAS gör. Lika väl som vi brukar låta privata ägarintressen ha ansvar för vad de företag som de är medägare i gör måste även staten ta ett ägaransvar för vad SAS bestämmer sig för och inte bestämmer sig för. Vi tycker alla att det är bra att huvudkontoret kommer till Stockholmsregionen. På Curt Boström låter det litet grand som om vi skall vara så glada och tacksamma för att SAS över huvud taget, och förhoppningsvis, vill förlägga sitt kontor här att vi inte skall ha några synpunkter på var i regionen det placeras. Det tycker jag är en felaktig inställning. Vi bör kunna erbjuda SAS attraktiva lokaliseringar, som inte är lika negativa med avseende på den regionala balansen, effekter på grönområden osv. Sett ur övriga nordiska länders synvinkel borde det rimligen inte vara en nackdel om SAS huvudkontor kom närmare Arlanda än vad det här är fråga om, t.ex. Upplands-Väsby eller Sigtuna kommun. En sådan placering innebär en något bättre tillgänglighet för dem som kommer till SAS huvudkontor via Arlanda. Sett från SAS verksamhetssynpunkt kan det inte heller vara någon nackdel om huvudkontoret skulle komma närmare Arlanda, som vid sidan av huvudkontoret är den största arbetsplatsen för SAS i denna region. På Arlanda finns ju flygmaskinerna, den flygande personalen m.m. Det borde med litet ansträngning vara fullt möjligt att hitta en lokalisering som är lika attraktiv för SAS och som ligger längre norrut och är bättre ur en regional synvinkel.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig, vilka motiven är för att televerket planerar att ta ut en årsavgift på 50 kronor av den som inte vill ha sitt namn i telefonkatalogen. Televerkets huvudsakliga motiv för detta beslut är att de ca 360 000 abonnenter som inte vill ha sitt namn i telefonkatalogen förorsakar verket merkostnader. Det är ungefär 790 av abonnenterna som inte står i telefonkatalogen och antalet har ökat under senare år. För dessa har televerket specialrutiner i samband med förfrågningar m.m., som kostar extra.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det framgår av svaret att det inte är ett aprilskämt att människor skall betala för att slippa stå i telefonkatalogen. Det har bekräftats även tidigare. Exempelvis marknadschef Lars Ingemar Gunnarsson vid televerket har uttalat följande: ”Verkets jurister har diskuterat det här och signalerat grönt: visserligen har abonnenterna rätt till sekretess, men lagen förbjuder oss faktiskt inte att ta betalt för den rätten!” På frågan om han inte tror att många upplever en sådan avgiftsfinansiering som i varje fall moraliskt stötande svarar Lars Ingemar Gunnarsson: ”Det kan förstås hända. Och vi är inte alls främmande för att frågan blir föremål för rättslig prövning. Vi är nog ganska beredda på det.” Intervjuaren frågar också: ”Det här är väl också fråga om vår medborgerliga rätt till integritet?” Då svarar televerkets talesman: ”Jovisst. Och jag kan tänka mig att det uppstår en debatt också från den utgångspunkten, alltså vid sidan av den strikt juridiska bedömningen.” Det är inte konstigt, herr talman, att televerkets märkliga agerande blivit föremål för en mycket kraftig reaktion bland verkets abonnenter. Många undrar varför televerket skall ha betalt för saker, som de inte gör. Karl Erik Eriksson har också i ett öppet brev tagit upp frågan med televerkets generaldirektör. Det är faktiskt på det sättet att omkring 360 000 av Sveriges 4,5 miljoner telefonabonnenter i dag har hemliga nummer. Nu säger televerket att man har kostnader för att alla inte står i telefonkatalogen. Men - luft kostar väl inte? Är det inte så att televerket i stället spar massor av pengar på att närmare 400 000 abonnenter inte står i telefonkatalogen? Vill kommunikationsministern upplysa kammaren om hur mycket televerket spar i tryckkostnader och papperskostnader genom att man slipper att redovisa hundratusentals abonnenter. Herr talman! Det är en befängd tanke att ta betalt för luft. Televerket, med sin monopolställning, borde verkligen undvika den här typen av missar. Det är ju inte televerket i Grönköping det gäller, utan televerket i Sverige! Herr talman! Jag vill till sist upprepa min följdfråga till kommunikationsministern: Hur mycket pengar sparar televerket på att slippa ta in namn, adress och telefonnummer på närmare 400 000 abonnenter? Jag vill också fråga: Vad anser kommunikationsministern själv om televerkets påhitt att ta betalt av de abonnenter som inte vill stå i telefonkatalogen?

Herr talman! Den juridiska prövningen är så vitt jag vet redan gjord, Jörgen Ullenhag. JO har behandlat denna fråga och inte funnit anledning till åtgärder. Man kan tycka vad man vill om detta och hur det påverkar människornas bild av televerket. Men det må ursäktas mig om jag inte kan finna att detta är så betydelsefullt att man bör rubba televerkets självständighet när det gäller att sätta avgifter av detta slag. Som Jörgen Ullenhag vet fastställer regeringen bara abonnemangsavgifter för huvudledningar och samtalsmarkeringsavgifter. Man må, som sagt, ha vilken uppfattning man vill om frågan, men jag tycker att det måste vara televerkets sak att bedöma huruvida man har en sådan kostnad för ett hemligt abonnemang att man av det skälet bör ta ut den här avgiften. Jag har från televerket fått uppgiften att televerkets kostnader är större för ett hemligt abonnemang än för ett öppet och den besparing man gör på att inte publicera i katalogen uppväger ej denna kostnad. Det är detta besked man har gett från televerkets sida. Avslutningsvis kan jag säga att i Norge och Danmark har man motsvarande avgift.

Herr talman! Jag har i och för sig stark förståelse för kommunikationsministerns något besvärliga situation. Han har svårt att klart ta televerket i örat, även om han skulle önska det. Men låt mig ändå slå fast att det är en dumhet att låta människor betala för att inte stå i telefonkatalogen. Det har utmanat löjet, det har retat många, och jag vill påstå att det skadar telemonopolets anseende. Vad blir nästa steg? undrar man. Kommer televerket i Grönköping — förlåt, i Sverige — att i nästa steg helt avskaffa telefonkatalogen? Då kan man ju ta ut en avgift av alla Sveriges 4,5 miljoner telefonabonnenter för att de inte står i katalogen. Samtidigt tar man också bort tryckkostnaderna. Det vore väl det verkliga klippet för televerkets administratörer! Så här skrev fyra pensionärer i en insändare för ett par veckor sedan: ”Att inte stå i telefonkatalogen skall kosta 50 kr. om året. Vi får inte veta varför. De hänvisar till nya sekretesslagen, men det gäller väl oavsett avgift. Fördelen med att vara anonym är bl.a.: 1. Man slipper telefonförsäljare, som kan vara jobbiga, särskilt för äldre. 2. Ingen kan kolla om man är bortrest, för eventuellt inbrott. Dessutom blir ju katalogen mindre. Avgiften verkar kanske låg, men för t.ex. äldre som känner en trygghet i att vara anonyma blir det väl ändå en extra utgift.” De fyra pensionärerna är nog mycket representativa när det gäller vad människorna tycker. Det vore bra om televerket slutade driva med svenska folket. Ändra snabbt det här dumma beslutet, och låt inga byråkratiska prestigeskäl hindra er!
Herr talman! Jag förmodar att jag har rätt att ställa en fråga till Jörgen Ullenhag. Om det är så — vilket man har underrättat mig om från televerket — att man har en större kostnad för ett hemligt abonnemang än för ett öppet, menar Jörgen Ullenhag att televerket i det läget begår något brottsligt när man tar ut en avgift? Sedan vill jag konstatera att de uppgifter som finns i telefonkatalogen finansieras genom annonsintäkter och således är självbärande. Man kan inte säga att abonnemangsavgifter skall täcka de eventuella merkostnaderna för hemligt telefonnummer. Det är bakgrunden till att televerket har beslutat sig för att ta ut den här avgiften.

Herr talman! Även om det är jag som ställer frågor så skall jag gärna svara på frågor, herr kommunikationsminister. Jag har inte sagt att televerket har begått något brottsligt — det vore mig fjärran. Men jag har sagt — och jag står för det och tror att jag gör mig till talesman för väldigt många människor — att televerket har begått en stor dumhet när man har infört den här avgiften. Televerket retar många människor, som tycker att det är löjligt och konstigt att man skall få betala för att inte stå i en katalog.
I SÖ:s promemoria från den 18 oktober 1983 angående betygsättningen i grundskolan sägs bl.a. att motivet för betyg är deras roll som urval till fortsatt utbildning. Betyg i ämne som avslutas i årskurs 7 får enligt promemorian inte lämnas ut till eleverna. Vidare understryks kraftfullt att information om elevernas arbete inte får förekomma i form av betyg eller betygsliknande bedömningar som ”över genomsnittet, genomsnittligt, under genomsnittet” eller liknande. Sådana omdömen får enligt SÖ heller inte noteras i betygsliggare för årskurs 7. Mot bakgrund av ovanstående anhåller jag om att till statsrådet Göransson få ställa följande frågor: 1. Är enda motivet för betyg i grundskolan deras roll som grund för urval till fortsatt utbildning? 2. Skall betyg i ämnen som avslutas i årskurs 7 inte få lämnas ut till eleverna? 3.
Jag har även sagt — och det står jag också för — att televerket inte har visat att man tjänar särskilt mycket pengar på detta. Ännu har jag inte fått klarhet i frågan hur mycket man tjänar på att inte trycka namn, adress och telefonuppgifter för närmare 400 000 abonnenter. Jag betvivlar alltså televerkets ekonomiska räkenskaper, och jag tycker att det är litet synd att kommunikationsministern här i dag så helhjärtat försvarar den här dumheten som televerket har gjort.
Vad skall skolans information till elever, föräldrar och mottagande lärare om de enskilda eleverna innehålla?

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig om det enda motivet för betyg i grundskolan är deras roll som grund för urval till fortsatt utbildning. Han har vidare frågat om betyg i ämnen som avslutats i årskurs 7 inte skall få lämnas ut till eleverna samt vad skolans information till elever, föräldrar och mottagande lärare om de enskilda eleverna skall innehålla. I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet om ny läroplan för grundskolan framhöll dåvarande statsrådet Birgit Rodhe, att det som fortsättningsvis kan motivera ett bibehållande av betygen i grundskolan endast är deras roll som grund för urval till fortsatt utbildning, eftersom något alternativ till betyg inte finns i detta avseeende. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning. Att det är urvalsproblematiken som motiverat ett bibehållande av betyg i grundskolan hindrar självfallet inte att betyg kan spela en roll också från informationsoch motivationssynpunkt. Riksdagen beslöt vidare att fr.o.m. läsåret 1982/83 betyg endast skall ges på höstoch vårterminerna i årskurserna 8 och 9. Jag är för min del inte beredd att frångå den överenskommelse som riksdagsbeslutet i betygsfrågan bygger på. Av en information från skolöverstyrelsen framgår, att om ett ämne avslutas i årskurs 7 skall betyg sättas i ämnet. Betyget antecknas i liggare vid skolan, men något betygsdokument utfärdas inte. Eleverna och deras föräldrar har däremot givetvis rätt att få information om betyget. Detta framgår också av en kompletterande skrivelse från SÖ. Den information som förr gavs i form av betyg har i årskurserna 1-7 ersatts av och i årskurserna 8-9 kompletterats med enskilda samtal mellan hem och skola. Lärarna skall vid dessa samtal söka ge en nyanserad bild av eleverna och inte begränsa samtalen enbart till elevernas studieresultat. Hur informationen utformas är en fråga som varje lärare beslutar om i samråd med den som skall ta emot informationen. Mot bakgrund av det nämnda riksdagsbeslutet kan självfallet inte omdömen, som i praktiken är betyg, förekomma.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Betygen i grundskolan har varit föremål för många debatter i riksdagen och andra fora. Debatterna kommer säkert att fortsätta. Bakgrunden till mina frågor är en PM —- eller, om man så vill, ett brev — från SÖ till grundskolans rektorer angående betygsättningen. Där sägs att riksdagsbeslutet om Lgr 80 innebär att betygens roll i grundskolan skall tonas ner. Man kan onekligen ställa sig skeptisk till att det blivit så. Åtminstone har jag och många högstadielärare med mig upplevt någonting som man skulle kunna kalla en överdramatisering av betygen när de äntligen kommer i årskurs 8. De sifferbetyg som då finns att läsa överensstämmer ibland dåligt med den muntliga information som elever och föräldrar anser sig ha fått under de tidigare skolåren. Ibland åstadkommer det skrivna dokumentet ett chock. Det kommer ju så nära det viktigaste betyget, betyget för hösttermi nen i årskurs 9, som är avgörande för gymnasieintagningen. När det gäller det svar som statsrådet Göransson här gett kan jag alltså konstatera att riksdagen anslutit sig till statsrådets förklaring att enda anledningen att ha betygen i grundskolan skulle vara betygens roll som grund för urval till fortsatta studier. Jag tackar för att statsrådet Göransson har kompletterat med upplysningen att det kan finnas andra skäl för att ha betygen kvar ur informationsoch motivationssynpunkt. Jag tror också att det är viktigt för syo-funktionen att ha ett dokumenterat betyg när man skall ge riktig information. Beträffande de betyg i årskurs 7 som gäller som slutbetyg står det i en skrivelse som jag har fått att de endast skall antecknas i liggare vid skolan och inte lämnas ut till eleverna. Om det är så som statsrådet Göransson säger — och jag tror säkert att det är på det viset — att SÖ har kompletterat den här skrivelsen och ger rätt att lämna ut betygen till elever och föräldrar är det bra. Det är bra att felen rättas till. Jag hade vidare frågat vad informationen till elever, föräldrar och mottagande lärare skall innehålla. Där vill jag gärna att statsrådet Göransson förtydligar sig litet mer. Statsrådet Göransson säger i sitt svar så här: ”Hur informationen utformas är en fråga som varje lärare beslutar om i samråd med den som skall ta emot informationen.” I SÖ:s PM är man väldigt kategorisk och säger att några värdeomdömen inte får användas, t.ex. över genomsnittet, genomsnittet eller under genomsnittet. Vad skalli så fall en information till elever, föräldrar och lärare innehålla om inte detta skall få vara med? Jag tycker att SÖ har detaljerat sina anvisningar onödigt mycket. Det är pekpinneaktigt och skiljer sig ifrån det som annars skall vara målet för Lgr 80, ett decentraliserat beslutsfattande.

Herr talman! Jag vill gärna understryka att det är beklagligt om betygen överdramatiseras i skolan. Jag vet naturligtvis att så är fallet. När jag och andra med mig så starkt betonar att betygen i dag har funktionen att vara urvalsinstrument för högre studier är det därför att betygen faktiskt har svagheter. Betyg sätts på det som låter sig betygsättas. Har man en alltför stark betygsfixering kan det tendera till att t.ex. ämnet musik, som har starkt kreativa inslag, blir musikhistoria, eftersom det är lättare att poängbedöma svar på skrivningar där man frågar om en kompositörs födelsedag än att poängbedöma kreativ förmåga och talang. Det finns alltså en rad skäl för oss att verkligen med allvar söka avdramatisera och tona ned betygen och bara använda dem som det de är. Vi har upptäckt att man ute i skolorna på olika sätt försöker klara sig med värdeomdömen ändå. I en grannkommun till Stockholm har man försökt införa ett formulär där man med hjälp av procentsatser skall informera föräldrarna om hur långt eleverna hunnit i årskursen — om de har nått t.ex. 50 90 eller 100 Ze. Detta blir närmast barockt. Man har t.o.m. procentsatt uppförande och ordning. Vid jullovets början skall man ha uppnått 50 96 i uppförande, för att därefter komplettera uppförandet under våren. Det blir alltså fullkomligt groteska beskrivningar om man väljer ett system som skall vara något slags betyg i alla fall. Jag har i detta svar velat peka på att de kommentarer som föräldrarna skall få av läraren bör vara öppna och ingående. Självfallet kan de innehålla också denna typ av värdeomdömen, men vad som framhålls är att värdeomdömen icke skall registreras och användas som betyg.

Herr talman! Det statsrådet Göransson säger om en alltför stark betygsfixering kan jag naturligtvis instämma i. Men jag är inte säker på att det är just att man sätter betyget 3, 4 eller något annat som ger upphov till denna fixering. Det var ju trots allt urvalet som avgjorde. Har man en annan typ av utvärdering, tror jag att det kan bli ungefär samma resultat. Det som jag är intresserad av är att få reda på hur man skall kunna föra vidare uppgifter om hur eleverna klarar ett arbete i skolan. Det är ju inte bara vad eleverna har arbetat med som är av intresse. Speciellt med tanke på att det avgörande betyget på höstterminen i årskurs 9 enligt författningen nu också skall grunda sig på iakttagelser och anteckningar under hela högstadietiden, är det mycket viktigt att det finns någonting objektivt att ta på. Särskilt när en elev byter skola och kommer till ett högstadium där man inte läser ett visst ämne under höstterminen i årskurs 9 bör det finnas någonting ordentligt att ta fasta på. Jag kan inte tänka mig att allmänna värdeomdömen kan ligga till grund för detta betyg om det inte åtminstone finns en enkel karakteristik: över, under eller medel. Det borde vara möjligt att införa en sådan. När skolöverstyrelsen nu säger att man inte får använda blanketter som inte har fastställts av SÖ, tycker jag nog att man går litet väl långt. Det står klart att sådana inte skall användas. Jag vill gärna att statsrådet Göransson ytterligare förtydligar sig på den här punkten: Vad skall denna information få innehålla?
Herr talman! Om jag inte hade sett den blankett som man i en av Stockholms grannkommuner har utformat för att ge denna handfasta, exemplariska information till föräldrarna, skulle jag möjligen ha sagt att Ove Eriksson har fog för det han säger. Men nu har jag sett utkastet till en blankett där man skall sätta t.ex. 60 20 i uppförande, 80 20 i slöjd och 20 96 i musik. Hela den situationen är så barock att jag inte kan tycka att detta skulle vara ett objektivt och pålitligt sätt att bedöma vad eleverna faktiskt kan. Då tror jag mera på ett system där en lärare kan kontaktas och faktiskt tala om vad en elev förutsätts kunna klara och vad han har uträttat och inte uträttat.
Herr talman! Jag tycker att oavsett vilket system för betygsättning man använder, vare sig det är sifferbetyg eller procentsatser, skall det kompletteras med muntlig information. Men om det inte finns något underlag som är skriftligt dokumenterat, är risken att man tar emot den information man vill höra som förälder och som elev. När sedan betyget kommer på höstterminen i årskurs 8, ett år innan det avgörande betyget sätts, kan det hända att där står en tvåa när man har levt i den uppfattningen att man står klart över medel och kanske ligger på en fyra eller en femma. Det är detta jag menar med att man överdramatiserar betygen när de äntligen sätts. Jag tror inte att man hade problem med detta när betygen kom på ett lägre stadium och användes kontinuerligt, utan det är först när de blir avgörande i åttan som de faller ut i form av en överdramatisering.

Herr talman! John Andersson, Lars-Ove Hagberg, Per Israelsson, Bertil Måbrink och Björn Samuelson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förhindra den planerade indragningen av Riksradions distriktskontor på fem orter. Eftersom de fem frågorna rör samma problem besvarar jag dem i ett sammanhang. Riksdagsbeslutet år 1978 ger Sveriges Radio-koncernen relativt fria händer när det gäller planeringen av distriktsverksamheten. I den proposition som föregick beslutet anges endast tre riksradioredaktioner utanför Stockholm, nämligen Malmö, Göteborg och ”minst en redaktion till en ort i Norrland”. Det anges också att det är angeläget att Riksradion får möjlighet att även på andra orter bygga upp egna redaktioner som blir mer jämbördiga med Malmö och Göteborg då det gäller att bidra med en bred och varierad programproduktion. Vidare betonas vikten av ett samarbete med Lokalradion och att Lokalradion genom sin uppbyggnad delvis kan tjäna som Riksradions distriktsorganisation. De fem frågorna om Riksradions distriktskontor föranleds av en utredning inom Riksradion som mynnar ut i vissa förslag till organisatoriska förändringar. Riksradions styrelse har inte fattat något beslut i frågan. Den förändrade distriktsindelning som nu övervägs faller inom ramen för Sveriges Radio-koncernens interna arbete och föranleder ingen åtgärd från regeringens sida.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga, trots att jag hade väntat mig ett positivt besked. Det är förvånande att det helt överlåts till Sveriges Radio-koncernen att göra så omfattande förändringar som det här är fråga om. Att så är fallet framgår ju klart av svaret. I 1978 års riksdagsbeslut slås det fast att en viktig del av Riksradions reformverksamhet under 1980-talet är en förstärkning och utbyggnad av distrikten. Målet skall vara att 40 20 av programproduktionen sker utanför Stockholm. I dag är detta mål bara uppfyllt till tre fjärdedelar. Nu hävdas det t.o.m. att 40-procentsmålet i dag inte anses vara lika absolut som i slutet av 1970-talet. Vad säger statsrådet om denna formulering? Det föreslås alltså att några av Riksradions distriktskontor skall läggas ned. Ett av dem är kontoret i Umeå. Detta förslag har mött mycket kraftiga protester, vilka enligt min mening är befogade och förståeliga. I Umeå har man nyss investerat för över 5 milj.kr. i hypermoderna lokaler och hypermodern utrustning. Vi har i Västerbottens län speciella geografiska förhållanden. Från Umeå till Tärnaby-Hemavanområdet är avståndet ca 35 mil. Att från Luleå eller Sundsvall bevaka exempelvis Umeås kulturliv och forskningen där måste anses omöjligt — i båda fallen rör det sig om ett avstånd på ca 28 mil. Jag vill här särskilt framhålla universitetets betydelse ur flera aspekter. Men härutöver finns där högskolor, regionsjukhus, FOA, arbetarskyddsstyrelsen, Norrlandsoperan, teatergrupper, regionmusiken, ett aktivt jazzliv osv. Även omfattande nordiska kontakter har etablerats inom såväl forskning som kulturliv. Utredningens förslag kom som en total överraskning. Därtill är det en mycket kort remisstid. Beslutet skall fattas redan den 3 april. Motivet för omorganisationen är bl.a. rationalisering och besparing. Jag vill här poängtera att programkostnadena ii distrikten är i genomsnitt ca 30 20 lägre än i Stockholm. Distrikten ute i landet svarar för ca 31 20 av programutbudet, med en budget som utgör endast 21 90 av företagets totala budget. Jag anser att det här måste ges rådrum, tid för framtagande av alternativa lösningar. Riksdagens beslut om målsättningen gäller väl fortfarande, statsrådet Göransson? Jag vill fråga om kulturministern är beredd att vidta några som helst åtgärder för att detta rådrum skall ges.
Herr talman! Vi är många som har ställt samma fråga. Jag skall därför försöka undvika att säga samma sak som de andra frågeställarna, även om det kanske inte helt går att undvika. Till att börja med vill jag tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga och Lars-Ove Hagbergs fråga. Lars-Ove Hagberg kan tyvärr inte själv ta emot svaret. Nedläggningen av fem distriktskontor inom Riksradion kan ses som en intern omorganisation inom Riksradion, vilket också sägs i svaret, för att spara pengar. Men jag ifrågasätter om man verkligen spar pengar genom att skapa större enheter, eftersom effektiviteten i dag är störst i de mindre enheterna ute i landet och inte i den stora enheten i Stockholm. 1978 års riksdagsbeslut om att 40 26 av programproduktionen skulle ske ute i distrikten anser jag däremot inte vara en intern fråga för Riksradion — det är en fråga som riksdagen har all anledning att följa upp. Om distrikten skall nå upp till en nivå på 4096, menar jag att en decentraliserad programproduktion måste finnas kvar. Det finns då inte anledning att koncentrera verksamheten till ett mindre antal orter än vad som nu är fallet. Jag vill fråga statsrådet Göransson om regeringen håller fast vid att programproduktionen till 40 90 skall ske ute i distrikten och inte ligga på något över 30 76 som den gör i dag. Anser statsrådet Göransson att Riksradion och Sveriges Radios moderbolag fritt kan omtolka riksdagsbeslutet om att 40 76 av programproduktionen skall ske ute i landet? Det är ju inte helt ointressant att få reda på hur det förhåller sig på den punkten.

Herr talman! Jag vill också tacka för svaret. Men jag vill säga till kulturministern att den nuvarande distriktskontorsindelningen stämmer mycket väl överens med 1978 års riksdagsbeslut. Därmed är detta faktiskt inte bara en intern fråga för radiokoncernledningen, utan det är i allra högsta grad också en fråga för kulturministern och för regeringen.

Det skulle inte ha varit möjligt om man inte hade gjort denna decentralisering, herr kulturminister. Detta är ett faktum. Så gott som alla i detta land — ja, kanske inte alla men en stor del av svenska folket — känner till programmet Vattenringar, där småländska författare getts en möjlighet att komma fram till den svenska lyssnarpubliken, vilket är oerhört väsentligt. Nu kan man invända att Malmö inte ligger långt ifrån Växjö och att distriktskontoret där mycket väl kan sköta också nordostregionen. Men jag tror inte att ens de utredare som har presenterat förslag om en nedläggning av de fem distriktskontoren med hedern i behåll vågar påstå att Malmökontoret skulle kunna göra det. Jag har all respekt för de människor som jobbar på distriktskontoret i Malmö, men jag ifrågasätter i allra högsta grad om de skulle kunna överta och i fortsättningen sköta också nordostregionen på ett tillfredsställande sätt. Det är naturligtvis inte samma sak för en författare eller någon annan kulturarbetare i Småland att åka ner till Malmö och göra program. En småländsk kulturarbetare skall göra sina program i den småländska miljön, och ingen annanstans. Jag vill vädja till kulturministern att han gör allt vad som är möjligt för att bibehålla den decentralisering som ändå har betytt så mycket. Visst skall man spara inom Sveriges Radio, men jag tror inte att man skall göra det på den här nivån utan på en helt annan.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kulturministern för svaret, även om jag tycker att det är väldigt tunt och kraftlöst. I 1978 års riksdagsbeslut om Riksradion sades att ett viktigt arbete var — såsom flera talare tidigare har påpekat — att satsa på distrikten, som skulle stå för 40 veckotimmars produktion. I dag producerar de drygt 30 veckotimmar. Om man vill uppnå det mål som uttalades i riksdagsbeslutet och som innebar 40 timmars produktion i slutet av 1980-talet, kan det inte vara rätt att välja den väg man nu valt, nämligen att lägga ned distriktskontoren. Detta är den ena sidan av saken. Såvitt jag förstår innebär en nedläggning att man går ifrån ett riksdagsbeslut, och en sådan åtgärd kan väl aldrig vara en intern fråga för Riksradion. En annan sida är det förhållande som statsrådet Göransson själv klart och redigt beskriver i årets budgetproposition. Där står: ”En genomgripande förändring av radiooch TV-situationen sker när program kan tas emot inte bara över det markbundna distributionsnätet utan också via videogram, satelliter och kablar. Utbudet ökar, de utländska programinslagen blir fler och det finns risk för att inhemska program som har betydelse för vårt kulturliv och vår samhällsdebatt blir undanträngda.” En nedläggning av Riksradions distriktskontor kan ju inte verka i någon annan riktning än att de farhågor kulturministern själv ger uttryck för kan komma att bli rå realitet. Eller, för att uttrycka det litet mildare: En nedläggning av distriktskontoren understödjer ju inte precis kampen mot den massmediala skräpkulturen, utan man avhänder sig ett verktyg i detta arbete. Det sistnämnda tror jag kulturministern kan vara överens med mig om, men det föranleder tydligen inte någon åtgärd från regeringens sida. Herr talman! Enligt 8§ i avtalet med staten skall Riksradion i programverksamheten så allsidigt som möjligt tillvarata det programstoff och de möjligheter i övrigt som erbjuds i landets olika delar. Detta är en huvuduppgift som kan lösas av distriktskontoren. De kan presentera vad vi får ut av de satsningar som görs av ledamöter i det här huset, t.ex. på Ingesunds musikhögskola i Arvika, olika musikgymnasier, Geijerskolor osv. Vi kommer ingen vart i kampen mot skräpkulturen genom en nedläggning av distriktskontoren — snarare blir det tvärtom.

Herr talman! Låt mig först konstatera att vi självfallet är överens om att det är värdefullt att vi har radioproduktion från alla delar av vårt land. Men det intressantaste är naturligtvis att vi har program från olika delar av landet. Jag hoppas att vi kan vara överens också om den saken. Jag har inte svårt att hänga med när Bertil Måbrink talar om hur bra det är att man har en nära förankring och att det är viktigt att man låter småländska kulturarbetare framträda i radio. Det tycker jag också är viktigt. Men när Bertil Måbrink beskriver miljön som om miljön på distriktskontoret i Växjö skulle vara speciellt småländsk till skillnad från miljön på distriktskontoret i Malmö, då tror jag att det är att göra för mycket av det som handlar om administration. Låt mig så påminna om vad jag faktiskt har erinrat om i mitt svar. Detta är en fråga som har aktualiserats på grundval av en utredning som Riksradions ledning har beställt. Det är en utredning som skall syfta till att förstärka Riksradioredaktionerna. Det är en utredning som till sin karaktär är helt av den arten att det är Riksradions styrelse som själv skall ta ställning till den. Något beslut har ännu inte fattats. Att då förutsätta att riksdagen eller regeringen skall göra ingripanden tycker jag är att gå vid sidan av de regler som bör gälla. Det är naturligtvis först om organisationsförändringar äventyrar programpolitiken som det kan finnas anledning att ta upp en diskussion, och då får man göra det. Då skall man också komma ihåg att det är radionämnden som har att tolka om avtalet uppfylls. När det sedan gäller diskussionen om procentsatser i fråga om produktionen av program vill jag bara påpeka att jag fått såväl interpellation som fråga i det ämnet och kommer att ta upp det vid det tillfälle då interpellationen besvaras.

Herr talman! Jag återkommer till det som jag sade förut, nämligen att effektiviteten är störst vid de mindre enheterna. Då förefaller det inte klokt att lägga ned det som är effektivast, de små enheterna, för att spara pengar. Jag finner övervägande skäl tala för att de distriktskontor som är ifrågasatta för nedläggning bör vara kvar. Dessutom tycker jag att argumenten ibland är väl enkla. I Örebro t.ex. är ett av argumenten rent lokalmässigt. Man säger att Riksradions lokaler, som ligger i eget hus, behövs för regional-TV, som snart skall börja sin verksamhet. Det finns ju tre områden i Mellansverige som ännu inte har någon regional-TV men skall få sådan. Man vill alltså ha lokalerna för den verksamheten, och då är det enkelt att lägga ned Riksradions distriktskontor. Jag tror att det är för lättvindigt. Jag tror att det går att ordna lokaler för Riksradion på annat sätt, om TV måste ha radions nuvarande lokaler. Skall man rationalisera, skall man göra det för att höja effektiviteten — då blir det en besparing. Lägger man ned det som visat sig ha den bästa effektiviteten, går man kräftgång i stället för att röra sig mot en verksamhet som kan bedrivas till lägsta möjliga kostnader och ge bästa möjliga resultat.

Herr talman! Ja visst, det viktigaste är naturligtvis att vi verkligen får radioprogram. Jag tror emellertid, herr kulturminister, att programproduktionen blir billigast vid distriktskontoren. Dessutom blir kvaliteten på programmen den bästa där. Kulturministern kan själv förvissa sig om den saken genom att titta på distriktskontorens programutbud. Studera det rika programutbudet av musik t.ex. som Karlstadredaktionen tillhandahåller västra Sverige. Beträffande frågan om huruvida man skall hålla fast vid en produktion om 30 eller 40 veckotimmar säger kulturministern att han skall ge ett svar vid annat tillfälle. Men jag trodde att vi här skulle kunna diskutera alla aspekter. Vi behöver väl inte inskränka oss till att diskutera enbart en teknikalitet. Det gäller ju ändå en nedläggning av ett distriktskontor och en eventuell utflyttning.

Herr talman! Vilket distriktskontor som gör programmen är naturligtvis inte huvudfrågan. Men vi kan väl vara överens om att en viss skillnad föreligger. På ett distriktskontor i Smålandsregionen, i den småländska miljön, har man självfallet större möjligheter att åka ut i regionen och nå människorna. Hur man än anstränger sig — även om distriktskontoret i Malmö utökas med fyra personer — blir möjligheterna ändå inte desamma. För de människor som arbetar med kultur är miljön och omgivningen betydelsefulla faktorer när det gäller att få en bra kvalitet på programmen. Det är väl helt klart. Så till huvudfrågan. När man äntligen fått till stånd en decentralisering och när det har börjat gå bra, då skall man helt plötsligt göra inskränkningar. Man skall spara. Vi är inte motståndare till att även Sveriges Radio sparar. Men om man skall spara, får man inte göra det på den nivå där produktionen är billigast. Det har upprepats många gånger. Det skall i stället göras på en annan nivå, i toppen. Inte heller är vi emot ett utvidgat samarbete mellan de olika radioformerna isyfte att göra besparingar. Jag tror faktiskt att man kan göra sådana. Vidare tror jag att man så småningom kan föra en diskussion om ett enda radiobolag, just för att administrativt göra besparingar. Men det är någonting helt annat än att bara börja plocka bland de verkliga kvalitetsbitarna inom Riksradion. Det reagerar vi emot. Jag förstår inte varför kulturministern i dag inte kan diskutera de 40 procenten i enlighet med 1978 års beslut. Varför springa undan? Den frågan hör i högsta grad ihop med den här diskussionen.

Herr talman! Ja visst är vi överens, statsrådet Göransson, om att vi skall ha värdefulla program från alla delar av landet. Det är ju av det skälet som de fem frågor som nu behandlas har framställts. Vi tror nämligen att det föreligger en uppenbar risk att de värdefulla program spolieras som i dag produceras i de aktuella distrikten. I exempelvis Umeådistriktet produceras en mängd program. Om distriktsradion i Umeå läggs ned, tror jag att det blir svårt för statsrådet Göransson att garantera att programmen får produceras i framtiden. Det gäller flera program, t.ex.: Häri norr, La Bohéme från Norrlandsoperan, Sommarmorgon, Lyhört, Damernas, Jazz i Västerbotten, Kära-serien, Radio Ellen, radions enda kvinnoprogram, Härs och tvärs, Barntillåtet, Columbus, ett forskningsprogram, Moment 84, På resa med Holger, Gråt inte — forska, ett program om kvinnoforskning och Jazz på scharinska. Det föreligger alltså en risk för att dessa program inte får existera i fortsättningen. Om det nu skall sparas pengar, måste man väl se på möjligheterna till ett samarbete exempelvis mellan Riksradion och Lokalradion — inte så att Lokalradion blir någon sorts agentur för Riksradion utan att vissa andra resurser kan samordnas. Vad man nu med fog kan befara är att dessa viktiga programpolitiska mål kan komma till korta i en alltför snabbt genomförd och på ekonomiska överväganden grundad förändring av antalet distrikt. Det är ju detta som det handlar om. Och därför behövs det rådrum. Bengt Göransson säger att det bara handlar om en utredning. Men tänk om utredningen fullföljs till beslut — då är skadan redan skedd.

Herr talman! Låt mig börja med att vända mig till Bertil Måbrink och redovisa bakgrunden till att jag här avvisar diskussionen om programproduktionens omfattning. Jag gör det därför att den fråga som Bertil Måbrink och övriga har ställt är: Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att förhindra den planerade indragningen av Riksradions distriktskontor i Växjö, Karlstad osv.? Den andra frågan har inte ställts av Bertil Måbrink, Björn Samuelson, Per Israelsson, John Andersson eller Lars-Ove Hagberg. Den har däremot ställts av Tore Nilsson och i form av en interpellation riktats till mig av Gunnar Olsson. Och jag tycker att respekten mot dem — som är lika stor som den respekt jag känner för er — kräver att jag väntar till den 23 mars, då jag skall ta upp den frågan. Eftersom det blir en interpellationsdebatt är ni naturligtvis välkomna att delta också i den. Jag tycker faktiskt att det är en fördel att hantera den frågan på det sättet. Beträffande den argumentering som förts fram om värdet av de små distrikten vill jag säga att jag delar uppfattningen att det är viktigt att ha en decentraliserad produktion; jag för min del skulle kunna tänka mig 24 distrikt.

Herr talman! Det är ett utmärkt konstaterande som kulturministern gör när han säger att han delar vår uppfattning att det är bra med en decentraliserad produktion. Det leder till slutsatsen att det också är bra om de nuvarande distrikten får vara kvar. Jag vill sedan — på den korta tid som jag har — säga att Lokalradion inte kan ersätta Riksradion, för de sysslar med två helt olika saker. Lokalradion skall ge dagsaktuella nyheter och spegla vad som sker i närmiljön, och Riksradion skall ge en fördjupning och en bättre förståelse av vad som händer i en litet vidare krets men samtidigt ha anknytning till kultur, utveckling och kulturpersoner inom den egna regionen. Detta är primärt. Om vi slår sönder den distriktsorganisation som vi har i dag riskerar vi att dessa värdefulla kontakter — som exempelvis i vår region har fungerat sedan 1960 — bryts sönder, vilket är till skada för riksradioverksamheten.

Herr talman! Det är bra att kulturministern är så generös att han uttalar sig för att vi skall ha 24 distriktskontor. Men nu handlar det om 5, och då är vi alltså överens om att de kommer att få vara kvar — vi sträcker oss nämligen inte längre än till dessa 5. Beträffande de 40 procenten skall jag inte tjata mer — jag kan respektera kulturministerns argument på den punkten. Men jag måste ifrågasätta hur det kan vara möjligt att organisera så att det blir två debatter om ungefär samma frågor. Det är väl ändå att slösa både med ministerns tid och med riksdagens tid, och vad jag förstår har direktiven om att det skall vara denna uppdelning kommit från departementet. Jag tycker att sådant skall undvikas i fortsättningen. Vi hade mycket väl kunnat diskutera detta i en gemensam debatt — det vore att vara rationell.

Herr talman! Eftersom repliktiden är så knapp, skall jag uppehålla mig bara vid en enda fråga. Statsrådet Göransson säger att det här trots allt bara är fråga om en utredning och att man, om det visar sig att Riksradion inte följer intentionerna från riksdagsbesluten, i det läget får vidta åtgärder. Men är det då inte bättre att göra en noggrannare utredning, för att se var man eventuellt skulle kunna spara in de pengar det gäller utan att göra sådana allvarliga ingrepp i distriktsindelningen som det enligt den gjorda utredningen nu faktiskt är fråga om? Jag tror att det skulle vara en mycket bättre utväg. Man skulle då också vinna stor respekt, framför allt hos alla de människor som arbetar på de distrikt som nu hotas av nedläggning.

Herr talman! Jag tackar ja till inbjudan till interpellationsdebatten och lämnar därmed diskussionen om producentoch produktionstimmar. Jag skall alltså återkomma, dock under förutsättning att tiden kommer att passa mig i egenskap av småbarnsförälder. Låt mig i stället återgå till den frågeställning som vi diskuterade i början av debatten. Anser kulturministern att en nedläggning av de aktuella distriktskontoren är ett sätt att möta den anstormning som vi i dag märker på det massmediala området?

Herr talman! Först beträffande procedurfrågan: Den uppdelning i frågeoch interpellationsdebatt som har skett har inte berott på önskemål från min sida, eftersom jag kommer att vara här vid båda tillfällena. Däremot är det naturligtvis en fördel om de som ställer frågor resp. interpellationer har en chans att vara med när dessa besvaras. Jag sade att jag tycker att det är bra att man har en decentraliserad radioproduktion. Jag tycker alltså att det är bra att man har produktion på många ställen. Jag sade att jag kan tänka mig 24 distriktskontor, och det har vi också på sätt och vis, nämligen genom att vi har lokalradiostationer. Det var med en viss besvikelse jag noterade att Per Israelsson menar att Lokalradion duger till att producera nyhetsprogram men tydligen inte klarar att göra andra program.

Herr talman! Låt mig slutligen återigen påpeka att Lokalradion och Riksradion inte har samma uppgifter. Jag kan för min del tänka mig, som man också gör i utredningen, ett samarbete mellan dessa två former av radioverksamhet. Det kan bedrivas på den administrativa sidan, på den tekniska sidan osv. Däremot är det svårt att i programarbetet få kvalificerade journalister som kan ägna sig åt två olika typer av verksamhet som väsentligen skiljer sig från varandra. Jag kan därför inte se Lokalradion som en lokal variant av Riksradion. Jag tycker att det är ett oriktigt synsätt. Även om vi skall ha den samordning och det samarbete som går att åstadkomma på området, måste vi också ha en decentraliserad riksradio.

Herr talman! Jag konstaterar att kulturministern tråkigt nog inte vill svara på den här frågan eller ens kommentera vad han själv i texten i årets budgetproposition tar upp som en viktig aspekt på radio-TV-området. Han vill inte kommentera distriktens betydelse i förhållande till de problem som han där beskriver. — Då får väl jag tolkningsföreträde i denna fråga.
Herr talman! Det är ointressant om det är kulturministern eller tjänstemännen på departementet som har föreslagit den här uppdelningen. Faktum kvarstår: Det är slöseri med tid och krafter att göra på det här sättet.
Herr talman! Det passar sig kanske inte att ställa frågor tillbaka, men jag vill ändå fråga Bertil Måbrink: Är det av vikt om den som ställt interpellationer och frågor i det andra ämnet har tillfälle att vara med när jag svarar? När det gäller Björn Samuelsons fråga vill jag påpeka att jag faktiskt redan i budgetpropositionen har sagt att jag tycker att det är viktigt att man gör radioprogram.
Herr talman! Det är självfallet viktigt, och det har jag också sagt, men jag har talat om att vi står inför det faktum att debatten blir uppdelad och att det är en felaktig handläggning när departementet delar upp den på detta sätt. Det hade varit värdefullt att föra hela debatten nu, men det kan självfallet inte ske när inte interpellanten är här, därför att departementet har delat upp det hela på det här sättet.
Herr talman! Jag skall inte etikettera kulturministerns senaste replik till mig. Jag vill inte göra det här i kammaren. Men det är inte bara fråga om att göra radioprogram — utan att göra radioprogram med en viss kvalitet, statsrådet. Det var i det sammanhanget jag tog upp diskussionen om inte distrikten har en viktig uppgift att fylla när det gäller att sprida kunskap om den befintliga nationella kulturen från distrikten och ut över hela landet. Det är klart att jag som värmlänning är särskilt intresserad av att behålla distriktskontoret i Karlstad, eftersom vi har ett speciellt fint kulturarv i Värmland.
Herr talman! Jag ser mig nödsakad att ännu en gång ta upp procedurfrågan. Tidpunkten för besvarande av frågor och interpellationer görs upp i samråd mellan dem som ställer frågorna och statsrådet som skall svara. Vi försöker alltid hitta tider när båda kan vara här. Detta är motivet till att man ibland får dela upp debatterna i olika avsnitt och jag får komma hit på flera frågestunder med i stort sett samma frågor. Det är ganska naturligt. Man skall och bör göra på det sättet. Jag hade naturligtvis kunnat erbjuda er att skjuta på besvarandet av dessa frågor utöver vad riksdagsordningen egentligen säger. Men då hade svaret kommit efter det att Riksradions styrelse har haft möjlighet att diskutera frågan vidare — och jag är inte säker på att det var det ni eftersträvade.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig om jag avser att ge massmediekommittén tilläggsdirektiv i syfte att utreda Sveriges Radio-koncernens framtida organisation eller om jag på annat sätt avser utreda frågan. Massmediekommitténs uppdrag är koncentrerat till frågor rörande satellitmottagning och kabeldistribution. I tilläggsdirektiven till kommittén sägs bl.a. att kommitténs uppgift bör vara att lägga fram förslag till beslut om principer för utbyggnad och utnyttjande av ny teknik för massmedieändamål. Kommittén skall belysa hur användningen av ny teknik påverkar radiooch TV-verksamhet av nuvarande slag. Massmediekommittén kommer att presentera sina förslag i augusti i år. I tilläggsdirektiven till massmediekommittén anförde chefen för utbildningsdepartementet att Sveriges Radio AB bör vara oförhindrat att aktualisera och genomföra organisatoriska förändringar inom koncernen och att hon i den mån förändringarna är av en sådan art att de kräver avtalsförändringar räknade med att företaget kommer in till regeringen med förslag till sådana. Sveriges Radio utreder nu med stöd av denna initiativrätt en rad frågor som rör koncernens organisation, regionalisering, betal-TV m.m. I samband med årets anslagsframställning kommer Sveriges Radio-koncernen att redovisa förslag i dessa frågor. Förberedelserna för ett nytt avtal sker enligt min mening bäst i form av en parlamentarisk beredning. När massmediekommittén och Sveriges Radio AB lagt fram sina förslag kommer vi att ha ett bra underlag för utformningen av direktiv till en sådan beredning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som var ett klart besked på min fråga. Jag ställde frågan därför att jag är övertygad om att Sveriges Radio AB står inför organisatoriska förändringar. Och om det skall göras förändringar av den nuvarande organisationen bör det enligt min mening ske när nytt avtal skall ingås. Det torde inte vara någon överdrift att säga att den tekniska utvecklingen kommer att medföra betydande förändringar på etermediaområdet under de närmaste åren. Man kan naturligtvis beklaga att massmediekommittén i sina direktiv inte fick uppdraget att utreda eventuella organisatoriska förändringar och förbereda ett nytt avtal när det nuvarande utgår. Men det svar jag har fått är helt tillfredsställande, och jag tackar för det. Jag vill emellertid poängtera vikten av det parlamentariska inflytandet i det arbete som skall ske inför den nya avtalsperioden. Det vore också bra om vi kunde få en bred politisk uppslutning kring hur verksamheten inom Sveriges Radio AB i framtiden skall bedrivas. Därför är det självklart att partierna är med i förberedelsearbetet såväl beträffande organisationsoch rationaliseringsfrågorna som beträffande målsättningsfrågorna. Den 1 juli 1986 skall detta förberedelsearbete vara färdigt och ett nytt avtal vara i hamn. Då skall vi ha klarhet i bl.a. så viktiga frågor som vilken organisation vi skall ha, hur ekonomin skall klaras och vilken målsättningen för programutbudet skall vara. Jag hoppas därför att den parlamentariska beredning som statsrådet har utlovat så snart som möjligt blir tillsatt och att den får god tid på sig att arbeta. Tack! lösa kulturtidskrifternas problem
Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att lösa kulturtidskrifternas problem när det gäller distribution och ekonomi. Statligt stöd till kulturtidskrifter har i nuvarande form utgått sedan år 1977, innevarande budgetår med ett belopp av 9,6 milj.kr. Stödet har skapat förutsättningar för många tidskrifter att komma ut. Sverige har bl.a. därigenom fått en rik flora av kulturtidskrifter av hög kvalitet. Trots ett omfattande ideellt arbete och trots det statliga stödet brottas många kulturtidskrifter med ekonomiska problem. Svårigheterna är onekligen störst på distributionssidan. Kulturrådet har under ett antal år verksamt förbättrat tidskrifternas marknadsföring: En katalog över kulturtidskrifter har nyligen kommit ut för fjärde året, kulturtidskriftsfestivaler har arrangerats i Malmö, Göteborg och Stockholm. Rådet har i sin senaste anslagsframställning aviserat att erfarenheterna skall sammanställas och läggas till grund för preciserade förslag. Med hänsyn till detta samt 1982 års bokutrednings och folkbiblioteksutredningens snart avslutade arbete är jag f. n. inte beredd att föreslå förändringar av de statliga insatserna för kulturtidskrifter.

Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret på min fråga. Det är ett obestridligt faktum — det erkänner kulturministern också — att intresset för de svenska kulturtidskrifterna stadigt ökar. Men med tillgängligheten är det inte särskilt väl beställt. Kulturministern hänvisar i sitt svar till bokutredningen och folkbiblioteksutredningen. Det är ju ett faktum att biblioteken just skulle kunna utgöra en naturlig distributionskanal. Men de får i dag minskade anslag. Detta innebär att de inte har möjlighet och inte har råd att köpa in kulturtidskrifterna i den omfattning som de skulle önska. Såsom exempel kan nämnas att av de kulturtidskrifter som får statligt stöd — i och för sig otillräckligt — i genomsnitt bara en femtedel återfinns på biblioteken. Ingen kommun och inget länsbibliotek har samtliga tidskrifter, inte ens i ett enda exemplar. Dessutom finns de i regel inte till låns på samma sätt som böcker. Vi återkommer till frågan om bibliotekspengarna. Jag tycker att det är en skandal att socialdemokraterna här har svikit tidigare utfästelser om ytterligare pengar i avvaktan just på dessa utredningar. Hur ser det ut utanför biblioteken? Ja, ta Pressbyrån eller Presam. Vi har från vpk tidigare krävt att Presam skall församhälleligas, därför att det är en viktig distributionskanal. Vad hittar man? Ja, inte hittar man kulturtidskrifterna. I regel hittar man porr samt Allers och liknande, inte de kvalitativt högtstående tidskrifter som erhåller statligt stöd och som handlar om allt från litteratur, konst, teater, musik och film till internationella frågor. Även bokhandeln har svårigheter. Jag har själv gjort en liten undersökning. Det visade sig snabbt att det är näst intill omöjligt att få tag på en hel del av dessa kulturtidskrifter. Vi vet som sagt att det finns ett intresse för dessa tidskrifter. De försök som har gjorts ute i landet, t.ex. i Borgholm, visar att intresset är stort. I Borgholm har man gjort en särskild undersökning, och från 900 till klart över 4 000 exemplar av kulturtidskrifterna utlånades så snart de började behandlas såsom böcker. Flera försök behövs. Jag tycker inte att kulturministerns svar är tillfredsställande. Det krävs snabba åtgärder på detta område.

Herr talman! Jag håller med Eva Hjelmström om att en verksamhet, där biblioteken engagerar sig för ett bekantgörande av kulturtidskrifterna, är viktig. Jag hoppas att vi mot bakgrunden av de resonemang som kommer att föras om folkbiblioteksutredningens betänkande skall kunna ta ställning till vad vi på den punkten kan göra. Däremot är jag inte övertygad om att Pressbyrån, tobakshandlare och varuhus är de rätta kanalerna för emellanåt ganska kvalificerade och särpräglade kulturtidskrifter. Utöver bidaget till produktionen som under de senaste sex åren har ökat från 2,5 till 9,6 milj.kr. vore det kanske inte det allra bästa sättet att också ha ett tryckbidrag, som gjorde att man tryckte ett stort antal tidskrifter, vilka hamnade på fel ställen, där de inte hade förutsättningar att nå sin publik. Man måste ha den grundläggande insikten. Man kan också fråga om det alltid är tidningarna med de största upplagorna som har det allra starkaste genomslaget. Där ligger faktiskt, Eva Hjelmström, något av ett kommersiellt betraktelsesätt, att bara den tidning spelar roll som har en mycket stor upplaga. Jag vet många författare, som har spelat en oerhört stor roll för svenskt kulturliv och svenskt litterärt liv, trots att deras upplagor inte har tillhört de mest lästa och älskade.
Herr talman! Beträffande det sista måste kulturministern ha missförstått mig. Jag har inte sagt att den tidning som spelar en kommersiell roll skulle vara den mest betydelsefulla. Vad jag försökte föra fram var just att vi ger ett statligt stöd till bra kulturtidskrifter, även om de inte har en särskilt stor upplaga, men att vi också måste se till att de kan nå ut. Det gör de inte i dag. Jag tycker att kulturministern tar fel när han säger att Pressbyrån inte skulle vara en bra distributionskanal. Om man inte ens känner till en tidskrift, hur skall man då kunna köpa den? Så till frågan om biblioteken. Det som hittills sipprat ut från utredningarna verkar inte särskilt lovande för en kraftig kvalitativ upprustning av biblioteksstandarden i landet. Detta är skrämmande, och det går ut just över den här typen av publikationer, exempelvis kulturtidskrifterna. I Stockholm, Göteborg och Malmö går det naturligtvis, som sägs i svaret, att få tag på kulturtidskrifter om man verkligen anstränger sig. Men i landet i Övrigt är det oerhört svårt. Som jag tidigare framhöll har biblioteken faktiskt fått se sina anslag minskade. Hur skall de då kunna göra sådana försök som man har gjort i Borgholm och som är oerhört värdefulla? Det är omöjligt för dem när de inte ens ständigt kan förnya sitt bokbestånd och hålla det aktuellt.
Herr talman! Problemet för kulturtidskrifterna är väl ändå inte bara att de inte finns tillgängliga för personer som vill köpa dem. Vi har ganska många tidskrifter. Utan att ha konfererat med Eva Hjelmström vågar jag gissa att det finns så många tidskrifter att inte ens Eva Hjelmström hinner läsa alla, trots den relativt goda tillgång som hon ändå måste ha till de tidskrifter det handlar om. Det gäller att stötta en distribution som kan nå de emellanåt ganska begränsade publikgrupper som finns för varje tidskrift. I min förra replik ville jag säga att också den lilla publiken är värd att söka upp. Men det är inte alldeles givet att den smalaste publiken står att finna vid pressbyråkiosken.
Herr talman! Det är självfallet inte enbart ett distributionsproblem utan det är, som tidigare framhållits, även en kostnadsfråga i produktionsledet. Jag tar fasta på att kulturministern säger att man vill stötta en distribution som kan nå också den smala publiken. Samtidigt vidhåller jag att jag är besviken över det svar som kulturministern gett. Jag anser att man bör tillsätta en utredning som snabbutreder just distributionsledet, vars situation onekligen är väldigt besvärlig, speciellt nu när folkbiblioteken har den ekonomiska situation som de har.
Herr talman! Vi har ett utomordentligt fint organ som kan göra den typen av snabba operationer, nämligen kulturrådet. Det är en av dess uppgifter.
Herr talman! Kulturrådet är medvetet om problemet och har på olika sätt gjort propåer. Bl. a. har rådet begärt mer pengar till kulturtidskrifterna.

Herr talman! Karin Andersson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att få slut på den tragiska skolstrejken i Rinkeby. Låt mig börja med att konstatera att det av uppgifter i dagens tidningar att döma är slut på strejken i Rinkeby. Det är i så fall mycket glädjande om en för alla parter godtagbar lösning kunnat nås. Låt mig därefter slå fast att skolstrejker inte är rätt sätt att försöka åstadkomma förändringar i skolan och att jag har sett på situationen i Rinkeby med stor oro. Jag måste konstatera att det inom ramen för gällande föreskrifter och de medel som staten tillskjuter är på lokal nivå som ansvaret ligger för hur undervisningen för invandrarelever skall organiseras. Någon förutsättning för regeringen att vidta åtgärder i det enskilda fallet finns inte. Vad beträffar min syn på invandrarundervisningen i stort vill jag hänvisa till den principiella uppfattning som jag på regeringens vägnar gav uttryck för senast i generaldebatten vid Nordiska rådets 32:a session.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Bengt Göransson för svaret. Det var med oerhört stor lättnad jag hörde nyheten i morse i radion att skolstrejken i Rinkeby upphört. Den har varit olycklig ur många synpunkter, framför allt naturligtvis ur barnens synpunkt. Jag är helt överens med statsrådet om att skolstrejk inte är något bra sätt att försöka åstadkomma förändringar. Mitt eget parti, centern, har genom sina representanter i skoldirektionen i Stockholm också varit starkt pådrivande för att få slut på strejken. Åtta veckor utan undervisning innebär naturligtvis ett stort avbräck för de barn det gäller. Detta är en lokal fråga, säger statsrådet Bengt Göransson. Det var frågan om musikklasserna i Adolf Fredrik också, men där ingrep statsrådet Göransson, vilket var tacknämligt. Dess värre är jag rädd för att statsrådet Göranssons agerande i detta fall snarare försvårat en lösning av frågan än tvärtom. Jag tänker på de uttalanden som skolministern gjorde bl.a. i samband med Nordiska rådets session när det gäller undervisningen av finska barn i Sverige. Dessa uttalanden vittnar om en ganska ogenerös inställning till de önskemål som förs fram av Sverigefinnarna och deras organisationer i Sverige. Jag beklagar den inställningen. Nu gällde inte min fråga den stora sakfrågan, som jag gärna vill komma tillbaka till i ett annat sammanhang eftersom den är värd att diskutera. Statsrådet säger i svaret att den uppfattning som redovisats var regeringens uppfattning. Jag hoppas att den uppfattningen kan komma att förändras innan den proposition skall framläggas som vi alla väntar på med stort intresse, med utgångspunkt i Birgitta Ulvhammars betänkande.

Herr talman! Eftersom Karin Andersson i sin replik till mig hävdar att den svenska regeringen skulle ha en ogenerös attityd till invandrarundervisningen känner jag mig nödsakad att upprepa en del av det jag sade vid Nordiska rådets session. Jag sade att enligt min uppfattning måste varje insiktsfull bedömare notera att hemspråksundervisningen i Sverige både är buren av starka ambitioner och präglad av generositet. Jag föreställer mig att vi har mera av hemspråksundervisning i vårt land än vad man har i de flesta andra länder —i varje fall de flesta andra nordiska länderna. Jag pekade också på att vi med definitionen hemspråksundervisning har gått längre än man kommer om man nöjer sig med modersmålsbegreppet som definition. Hemspråksdefinitionen innebär nämligen att man i Norrbottens län kan konstatera att var femte elev har finska som hemspråk, men samtidigt också kan konstatera att det inte innebär att alla dessa elever själva i någon större omfattning talar finska. Med denna definition möjliggör vi för ett mycket stort antal barn, som själva inte har finska som modersmål, men har finskspråkiga personer i sin familj, att lära sig att utveckla kunskaperna i finska. Jag tillät mig förra veckan säga att detta med all sannolikhet innebär att vi medverkar till att utveckla det finska språket i Sverige och till att befästa den finskspråkiga kulturen i Sverige långt mer än man skulle göra om man hade nöjt sig med den begränsade modersmålsdefinitionen. Jag har också uttalat att regeringen har en mycket bestämd vilja att utforma regler för denna verksamhet i nära samråd med dem som är berörda.
Herr talman! Statsrådet Göransson hörde fel. Jag sade inte att man från regeringens sida hade en ogenerös inställning till invandrarundervisningen. Jag sade att man hade redovisat en ogenerös inställning till de finska barnens undervisning och till de önskemål som framställts från Sverigefinnarna. Vad jag därmed menar är att det rör sig om en viss särställning för de finska barnen. Definitionen av modersmål och hemspråk tog jag över huvud taget inte upp. Jag trodde inte det hörde till denna fråga. Men eftersom statsrådet nu tog upp detta vill jag gärna säga att jag har den uppfattningen — som jag har gett uttryck för i många sammanhang och som den regering jag själv tillhörde också gav uttryck för — att det finns skäl att särbehandla de finska barnen när det gäller undervisningen och tillgodose önskemålen i någon mån. Jag menar inte att man till fullo kan tillgodose dem, men när det finns möjligheter bör man kunna tillgodose dessa önskemål inom ramen för det nordiska samarbete som vi alla är så glada över och vill slå vakt om.
Herr talman! Jag hade egentligen inte heller någon anledning att ta upp ett resonemang om språkliga definitioner men gjorde det därför att Karin Andersson i sin replik påstod att mitt inlägg vid Nordiska rådet skulle ha präglats av bristande generositet. Jag vill bestämt hävda att det inte var så. Jag tycker också att vi, vid de jämförelser som kan göras mellan våra länder, har relativt bra på fötterna när vi går ut och möter företrädare för de finska invandrargrupperna. De har självfallet en särställning. Det framgår också av den hantering som sker av den finska språkfrågan.
Herr talman! Jag är glad för det här senaste uttalandet av skolministern. De finska invandrarna har en särställning därför att de är många och oftare än andra språkgrupper ger underlag för s.k. hemspråksklasser. Men de har inte, såvitt jag vet, en av statsmakterna nu uttalad särställning, såsom jag anser att de borde ha inom ramen för det nordiska samarbetet.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilken information jag fick om miskitoindianernas situation under mitt besök i Nicaragua och vilka sandinistregimens kommentarer var till uppgifter om förföljelse av indianerna. Under senare år har det publicerats ett flertal rapporter och vittnesmål om situationen för minoritetsfolken i Nicaragua, däribland miskitoindianerna. I vissa utsagor hävdas att minoritetsfolken är utsatta för svår förföljelse och att deras traditionella levnadsmönster, språk och religion hotas av utplåning som en följd av att den nicaraguanska regeringen för en hårdhänt politik mot dem. Andra källor hävdar däremot att det är först i och med revolutionen år 1979 som regeringen i Managua försökt att på allvar få till stånd en ekonomisk och social utveckling i folkflertalets intresse i de otillgängliga och underutvecklade delar av landet där minoritetsfolken har sina boplatser. Även i dessa rapporter hävdas dock att den nya regeringen bl.a. på grund av bristande kunskap om minoritetsfolkens särart begått missgrepp i strävandena att integrera dem i samhällsutvecklingen. Från den svenska regeringens sida ser vi allvarligt på uppgifterna om att minoritetsfolken i Nicaragua är utsatta för förföljelse. Vi har på olika sätt försökt skaffa oss en så klar bild som möjligt av förhållandena. Jag tog särskilt upp denna fråga med Nicaraguas regering då jag nyligen besökte landet. Jag framförde också förslaget att FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, skulle få besöka och arbeta i det område som befolkas av miskitoindianerna. Under de samtal vi förde om minoritetsfolken framfördes bl.a. följande från den nicaraguanska regeringens sida: På grund av den utlandsstödda aggressionen mot Nicaragua råder det krigstillstånd i de av miskitoindianerna befolkade områdena i de nordöstra delarna av landet. Detta har lett till svåra materiella umbäranden för befolkningen och inneburit en militarisering av regionen som oundvikligen medfört spänningar. Man sade sig vilja rätta till tidigare misstag och med respekt för indianernas språk, kultur och religion göra dem delaktiga i utvecklingsprocessen i landet. Man sade sig vilja föra en dialog med minoritetsfolken i dessa frågor. Dekretet om amnesti för de miskitoindianer som deltagit i det väpnade upproret som proklamerades i höstas skall ses som en markering av regeringens intentioner härvidlag. Man redovisade som sin föresats att lösa det flyktingproblem som uppstått i och med att miskitoindianerna på grund av säkerhetssituationen i nordöstra Nicaragua flytt eller förflyttats från sina byar. I detta syfte har man föreslagit ett nära samarbete med FN:s flyktingkommissarie och grannländerna för att finna en för alla parter godtagbar lösning. I anslutning till mitt besök i Nicaragua förde vi också samtal i denna fråga med företrädare för internationella organisationer och andra oberoende grupper, vars uppgifter kan bedömas som trovärdiga. Enligt dessa källor har en förändring till det bättre skett under 1983 i regeringens politik gentemot miskitoindianerna. Denna bedömning delas också av den svenska ambassaden som noga följer utvecklingen. Det är min förhoppning att alla krafter skall verka för att det skall bli möjligt för flyktingkommissarien att snabbt komma i gång med sin angelägna uppgift, så att miskitoindianerna kan repatrieras till sina ursprungliga boplatser och att deras rättigheter skall respekteras. En viktig förutsättning för en sådan utveckling är naturligtvis att det rådande krigstillståndet upphör.

Herr talman! Jag tackar för statsministerns svar och för att det av detta framgår att statsministern åtminstone frågade om miskitoindianernas situation när han besökte Nicaragua. Däremot framgår inte att han talat med några av indianerna själva, trots en inbjudan i brev från deras ledare i exil att göra så. Brevet, som är daterat den 10 januari i år, begärde inte att Olof Palme skulle träffa undertecknarna, som lever i landsflykt i Costa Rica, men att han skulle besöka vissa indianbyar i östra Nicaragua, varav tre enligt indianernas uppgift bombats den 24-29 oktober i fjol. Statsministern kanske inte hade tid att fara dit. Jag har inte heller haft möjlighet att ta mig in på detta territorium, som är avstängt av militären för alla journalister och andra besökare, men jag har under den riksdagsfria veckan varit på en resa i Mellanamerika och ägnade då en del tid åt att tala med miskiternas företrädare, de enda som de har valt själva. Det är f. ö. inte bara miskitoindianer det är fråga om här utan även två andra indianstammar och dessutom kreolerna, som är ättlingar av afrikanska slavar som för flera hundra år sedan flydde till Nicaraguas östra del och slog sig ned där. Vad jag upplevde hos dessa människor var en stor besvikelse över att revolutionen mot Somoza, en förändring som även indianerna och kreolerna hoppats mycket av och stödde, så snabbt övergick i övergrepp — för att säga det minsta. Statsministern nämner rapporter om svår förföljelse mot dessa minoritetsfolk men sätter mot dessa andra uppgifter, som går ut på att sandinistregeringen visserligen begått ”missgrepp” men ändå i grunden velat minoritetsfolkens bästa genom social utveckling. Enligt andra källor som statsministern citerar skulle en ändring till det bättre ha skett under 1983. Jag vill då inte undanhålla statsministern och kammaren en skildring från i fjol, dagtecknad den 3 oktober och skriven av en professor i kulturantropologi vid universiteten i Berkeley och i Queensland i Australien, Bernard Nietschmann. Han känner miskiterna sedan många år och har studerat dem och fått många vänner bland dem. Sedan 1981 hade dock all kontakt brutits från deras sida. 1983 kunde de få kontakt igen och bad honom då komma dit. Han besökte dem under två och en halv månad och studerade deras situation med alla sina vanliga vetenskapliga krav på exakthet och akribi. Han bekostade resan själv och har lagt fram rapporten för kommissionen för de mänskliga rättigheterna inom OAS, organisationen av de amerikanska staterna. Jag skall nu citera en del av vad han fann: ”I ett flertal byar träffade jag människor som varit vittnen till godtyckliga mord på miskituindianer utförda av sandinistiska soldater. ——- Sålunda hörde jag från flera trovärdiga källor att en man ställdes mot väggen, fick sträcka händerna i luften, fick handflatorna fastspikade mot väggen och hotades med att få stå på det sättet tills han erkände att han tillhörde ”contras” eller tills han dog. Han dog. Hans änka, klädd i svart, och andra sorgsna bybor uttryckte sin desperation till mig över denna förbrytelse och andra fall av tortyr i denna by utförd av eller i närvaro av hundratals sandinistsoldater. ——- Den ena händelsen efter den andra av detta slag har jag registrerat på bandspelare och i anteckningsböcker. Dessa berättelser har lämnats mig av änkor, döttrar, mödrar och andra bybor längs hela Atlantkusten. Omfattningen av dessa illdåd är stor och mönstret är detsamma. — —— Våldtäkter utförda av sandinistsoldater mot kvinnor och unga flickor i miskitubyar är en vanlig företeelse. I ett samhälle vittnade sex kvinnor i åldrarna 15-42 om våldtäkter från de ockuperande soldaternas sida. Två av kvinnorna våldtogs upprepade gånger. —— - I ett annat avseende är iakttagelserna också samstämmiga, nämligen i så måtto att ockuperande sandinisttrupper åtnjuter stor frihet från sina officerares sida att behandla befolkningen som den lyster. Stöld, brandskattning och konfiskationer av privat egendom — —- är en ständigt återkommande iakttagelse. — — — I vissa byar har alla kanoter och dieseldrivna båtar konfiskerats och ingen kompensation har utgått. Det innebär att man fråntagit indianerna deras möjligheter att överleva.” Nietschmann fortsätter: ”Miskituindianerna producerar merparten av sina basfödoämnen, i vissa fall 70 92 eller mer än vad de konsumerar, med hjälp av små jordbruk, fiske i floderna, lagunerna eller havet och genom jakt i skogarna. På 60 och 70-talen då jag bodde i miskitubyar producerades mer än tillräckligt. Hunger var ett relativt okänt begrepp. Idag är svälten ett allvarligt problem. Detta är följden av ett förbud för miskitus att avlägsna sig från sina byar ens för sådd och skörd. Dessa restriktioner av rörelsefriheten är uppenbarligen sandinisternas åtgärd för att förhindra byborna att ta kontakt med krigarna i bergen. På samma sätt förhindrar man fiske och jakt genom konfiskation av kanoter och jaktvapen. Genom att begränsa tillgången på föda och förbjuda produktionen för de civila medborgarna vill sandinisterna begränsa tillgången på föda för ”krigarna”. Sålunda skapar man svält åt folket. ——=— Varje form av medicinsk hjälp och hälsovård lyste med sin frånvaro i alla byar som jag besökte. Detta tillstånd har varat i två år. Man har därför stora hälsoproblem i många byar. Malaria, dysenteri, parasitsjukdomar liksom tuberkulos sprider sig snabbt. Alla dessa sjukdomsfall kunde drastiskt reduceras med enkla och kända mediciner. De finns emellertid inte i de byar jag besökte och innevånarna måste vandra långa sträckor för att söka den läkarhjälp som kan finnas. De är förbjudna att föra medicin med sig hem. Alla skolor i de byar jag besökte hade varit stängda i månader ibland i år. Sandinisternas så ofta framhållna framgångar på landsbygden vad gäller utvecklingen inom medicinens och undervisningens områden lyser med sin frånvaro i det Miskituområde som jag besökte och det är ett stort område. Endast i sådana byar som skyddas av gerillan är rätten att utöva religionen obegränsad. I somliga byar som jag besökte var det relativt nyligen som denna rättighet hade kunnat garanteras. Ett annat skäl till att man i övriga områden inte längre kan utöva sin religion är det faktum att många religiösa ledare kastats i fängelse eller befinner sig i exil. ———-— —- Miskitu är ett djupt religiöst folk. De har således lidit mycket av sandinisternas förbud mot religiös verksamhet. I samtliga mina samtal med hundratals indianer kommer man ständigt tillbaka till detta.” Så skriver alltså kulturantropologen Bernard Nietschmann. Statsministern har andra uppgifter, förstår jag. Jag skulle mycket gärna vilja ha några indicier på hur och när situationen för miskitoindianerna har blivit bättre sedan det tredje kvartalet i fjol.

Herr talman! Först frågar fru Anér varför jag inte besökte miskitoland under min vistelse i Nicaragua. Från nicaraguansk sida hade man i programmet faktiskt planerat ett besök i detta område. Av tidsskäl var det inte möjligt att genomföra. Jag hade bara omkring 24 timmar till mitt förfogande för ett rent arbetsbesök i landet. Jag tyckte att jag använde den tiden bättre genom att i Managua föra ingående samtal med regeringen och oppositionen om det allmänna läget i Nicaragua, inkl. miskitoindianernas situation. I samtalen med regeringen ägnade jag faktiskt lång tid åt just miskitoindianerna. Däremot tog de olika oppositionspartierna, som var mycket kritiska mot annat i Nicaragua, icke i något fall upp denna aspekt. Man skall ta alla kritiska rapporter — Nietschmanns och andras — på allvar. Jag vill inte alls nedvärdera eller avfärda dem. Jag har bara velat säga att det här finns olika utsagor. Den amerikanska ambassadören i Managua sade att talet om folkmord är våldsamt överdrivet och gjorde en jämförelse med hur indianerna behandlas i grannländer som Guatemala och El Salvador. Flyktingkommissariens representant kunde berätta att det, enligt hans bedömning, hade skett en förbättring av situationen, inte minst därför att FN-organen nu har fått komma in i området. Den typ av samtal som jag hade möjligheter att föra var ett slags konkret insats för att försöka förbättra situationen för indianerna och visa att omvärldens uppmärksamhet är riktad på problemet. Den senaste utsaga som jag har fått lämnades av en svensk delegation som var i området för bara några veckor sedan. Det var svenska kyrkoledare från Frikyrkan hjälper, som i sin rapport skriver följande: ”Besöket på atlantkusten var utomordentligt intressant. Jag såg med stort intresse fram emot denna resa speciellt nu då miskitofrågan livligt diskuteras och omedelbart efter amnestin. Militärt tycker jag att det kändes lugnare nu än då jag besökte området i juli-83. Visst fanns det mycket militärer och vi såg truppförflyttningar av hela bataljoner men jag kunde inte känna någon skräckkänsla eller ödesstämning bland människor vi träffade. Tvärtom fick vi uppleva vardagsslitet, kampen för tillvaron. Under mötet med lokala regeringsrepresentanter i Siuna talade man mycket om i det närmaste dagliga attacker från ”contras”. När vi frågade konkret om när och var senaste direktkontakten med ”contras” varit var svaret undvikande. Finns det inte en risk att hotet från ”contras” kan användas som ett försvar för uteblivna produktionsökningar nu? Nu tror jag inte att det är så men finns det inte en risk att man överdriver ”contras” styrka för att på så vis samla befolkningen? Under 1983 beräknar man att 1 700 nicaraguaner fick sätta livet till pga ”contras” attacker. Ungefär 50 96 av dessa var civila. Med dessa fakta kan ingen komma och påstå att hotet från ”contras” är påhittat. Det har skrivits mycket om relationen ”spanjorer'-indianbefolkning. Det finns djupa historiska motsättningar. Moravialedaren Norman Bent menar att amnestin till miskitofångar och flyktingar är ett viktigt steg i rätt riktning men att det är ett litet steg. Motsättningarna är djupa och går långt tillbaka i tiden. Revolutionssegern innebar inget direkt närmande indianbefolkningspanjorer. Många misstag begicks av sandinisterna efter revolutionssegern 1979. Oförståelse inför en främmande kultur, främmande människor med ett främmande språk bidrog till att unga sandinister gjorde misstag när de blev utsända till atlantkusten efter segern 1979. Entusiastiska unga sandinister möttes av oförstående indianer. Det är tydligt att sandinisterna idag strävar efter att överbrygga de historiska motsättningar som finns mellan indianbefolkningen-människor med spanskt ursprung från Stilla havskusten. Jag har inte träffat någon sandinist som öppet sagt det men ibland fick jag känslan av att människorna från Stilla havskusten känner sig något överlägsna miskitos och sumuindianer. Representanter från regeringen talar tvärtom om hur viktigt det är att överbrygga historiska motsättningar och inlemma atlantkusteni”processen”. Jag fick också känslan av att många miskitoindianer känner sej underlägsna inför Nicaraguanerna i väst. Jag är viss om att sandinisternas strävan efter att inlemma atlantkusten i ”processen” och ge miskitoindianerna samma rättigheter som övriga Nicaraguaner är ärlig. Historiska motsättningarna är så djupa att man inte löser detta genom amnesti åt 307 fångar. Ett annat intryck är att människorna på atlantkusten vill försoning, inte krig. Förståelse för kontrarevolutionär verksamhet kunde jag inte notera någonstans. Även människor som är motståndare till Sandinisterna tog öppet avstånd från ”contras” och militära aktiviteter. Mitt intryck är att människor uttryckte sina synpunkter fritt. Någon känsla av att vara övervakad eller kontrollerad verkar inte folk ha. Det viktigaste tycks vara att få stopp på krigshandlingarna. Människor bekymrar sej mera över militära aktiviteter än över regeringen i Managua. Jag träffade många människor som var kritiska eller öppna motståndare till Sandinistregeringen, men jag träffade även miskitos som aktivt arbetade för Sandinisterna och revolutionen.” Osv. Det som Karl Axel Engqvist, en känd svensk frikyrkoman, har skrivit här speglar vad jag också mötte hos många människor. Man skall komma ihåg att detta område nu är i krig. Contras är kanske inte några utpräglade frihetskämpar, utan de är mest gamla Somoza-gardister. Jag hörde av svenska biståndsarbetare som jobbat i dessa gränsområden olika berättelser. Det var berättelser om unga pojkar som blivit skjutna i kaffeplantagerna. En svensk sjuksköterska hade en 12-årig flicka boende hos sig som hade varit kidnappad av contras. Flickan led nu av veneriska sjukdomar efter alla sexuella övergrepp hon varit utsatt för, och denna svenska sjuksköterska försökte hjälpa henne. Det är alltså en mycket brutal verklighet i dessa gränsområden. Jag hörde på dagsnyheterna kl. 8 i morse att den amerikanska regeringen nu tänker öka den amerikanska underrättelsetjänstens bidrag till dessa contras, de gamla Somoza-gardisterna, men jag kan inte tro att det kan bidra till fred i området eller till en lycklig utveckling för miskitoindianerna. Jag tror att den amerikanska regeringen, som nu försöker mer eller mindre återupprätta en gammal regim, gör människorna en björntjänst. Detta betyder inte att jag godtar den behandling som miskitoindianerna utsatts för. Jag tycker det är bra att Kerstin Anér har framställt interpellationen. Det är bra att vi har vår uppmärksamhet riktad på förhållandena. Och jag tycker det är viktigt att det — vilket verkar vara sant — har skett en gradvis förbättring. Vi bör genom fortsatt uppmärksamhet och opinionsbildning försöka medverka till att en sådan mera positiv utveckling kan fortsätta.
Herr talman! Jag tackar också för dessa synpunkter. De är lugnande, och avsedda att vara lugnande. Men jag skulle vilja understryka att man faktiskt inte får de rätta proportionerna på detta om man bara talar om contras som gamla somozister. Det är klart att det finns en utländsk inblandning i indianernas kamp och att det är denna som förvridit perspektivet. Men det är minst lika viktigt att man ser det från andra hållet, nämligen att detta indianernas frihetskrig bara är ett av otaliga krig som har förts av ”infödda” folk som har behövt försvara sig mot sina egna nationalstater. Exempelvis 1982 pågick 20 sådana krig i världen utan större publicitet, 30 000 indianer dödades i El Salvador mellan åren 1979 och 1983, osv. — det är i det perspektivet man skall se det här frihetskriget. Sedan 1945 har det i världen förekommit hundra väpnade konflikter av precis den här sorten. För indianerna representerar ju alla regeringar anti-indianer, vare sig de är på högereller vänsterkanten. Indianerna bedömer regeringar från den synpunkten. Man får också komma ihåg att indianupproret började innan det förekom några väpnade angrepp från Honduras. Indianernas ledare sade själva till mig att de kunde samarbeta med marxister, men inte med en stalinistisk stat. Det är alltså den erfarenhet de har. Det verkligt sorgliga med detta, herr talman, är att miskitoindianerna i själva verket har en egen samhällsorganisation som kunde vara en förebild för vilken socialist som helst. De äger sin mark gemensamt i byarna och delar ut den årsvis till familjerna efter gemensamma överläggningar och med hänsyn till familjernas behov. De uppskattar inte alls att marken förstatligas och att de måste arbeta åt andra. Inte heller uppskattar de att agronomer från Bulgarien och Sovjetunionen kommer dit och talar om för dem hur de skall sköta sitt jordbruk, för utlänningar vet inget som helst om tropiskt jordbruk och om hur man skall sköta det på ett långsiktigt och uthålligt sätt. Dessa synpunkter har jag fått av professor Nietschmann, som ju är expert på området och har studerat dess ursprungliga näringsliv under längre tid. Indianerna är inte heller tacksamma för skolor där deras barn får lära sig att tro på partiet i stället för på Gud. De är kristna och engelsktalande, och det vill de fortsätta att vara. Inte heller tycker indianerna om att tvångsförflyttas i massor. Siffran på antalet tvångsförflyttade är nu ungegär 100 000. De flyttas till läger som kallas för omflyttningsläger men som är lika ofrivilliga som koncentrationsläger. Jag skulle därför vilja fråga statsministern om man sade någonting om detta i Managua. Sandinisterna säger att de vill föra en dialog med minoritetsfolken, framhöll statsministern. Vad betyder det i praktiken? Vilka är det som sandinisterna vill föra en dialog med? Är det de ledare som indianerna själva valde 1979, då de sista gången hade möjlighet att hålla några egna val?
Herr talman! Jag hoppas att inte fru Kerstin Anér upplever det som en belastning att jag i stort sett kan hålla med henne om vad hon säger. Det är nämligen alldeles riktigt att indianfolken och minoritetsfolken under efterkrigstiden har utsatts för förföljelse över i stort sett hela världen. En av de tragiska följderna av den befrielsevåg som ändå har gått över världen, när gamla koloniserade länder har befriat sig från utländskt herravälde och förtryck, är att de nya härskande grupperna i alla dessa länder har haft så ringa förståelse för sina egna minoriteter. Kerstin Anér och jag kan gå igenom världsdel för världsdel och visa att precis så är fallet. I Centralameri ka är detta — om jag får uttala mig utan att vara någon expert på dessa frågor — speciellt allvarligt, därför att där har indianerna historiskt sett utsatts för svår förföljelse av de härskande högerdiktaturerna. Det som förekommer även i dag i Guatemala är något fruktansvärt, som vida överträffar vad som sker i andra länder. Det har varit naturligt att indianerna har fäst sina förhoppningar vid de olika revolutionära rörelser som växt fram i de här länderna — att dessa rörelser skulle innebära en förbättring. De har ju ställt ut löften om förbättringar. Det är säkert så att stora delar av sandinistregimen haft goda intentioner — man skulle föra civilisationens frukter till minoriteter, i det här fallet miskitoindianerna. Men i denna process har man — det är vi helt överens om — gjort utomordentligt svåra misstag av olika skäl, dels beroende på oförståelse, dels beroende på kriget och annat. Det har skapat en besvikelse hos alla minoritetsgrupper i regionen, som frågar sig: Är det då ingen vi kan hoppas på? Vi vet att högerdiktaturerna förtrycker och förföljer oss på det mest fruktansvärda sätt, men hur blir det om vänsterregimer kommer till makten — kommer de att förtrycka oss likadant? I det perspektivet är det utomordentligt viktigt vad som sker i Nicaragua. Vi vet nu att dessa misstag har begåtts, men vi må ju se framåt: Finns det en möjlighet att dessa misstag kan rättas till och att sandinistregimen skall visa sig vara vuxen att på ett bättre sätt än regimerna i de omkringliggande länderna ha förståelse för minoritetsgruppernas fullt berättigade och legitima krav?
Herr talman! Tydligen hade statsministern inte frågat någonting om vem det är som regeringen i Managua tänker sig ha en viss dialog med. Det är faktiskt rätt viktigt vilka det är som man talar med och om man tillåter indianerna att själva organisera sig och uppträda.

Herr talman! Det var bra att Kerstin Anér tog upp den förmenta jämförelsen med samerna. Jag har naturligtvis inte gjort en sådan jämförelse — det är helt olika ting. Men på en punkt finns det anledning till ett memento: Även vi i Sverige har haft mycket svårt att hantera minoritetsgruppers rättigheter. Man har velat integrera dem utan hänsyn till deras kulturella traditioner. Även om denna integrationssträvan tog sig mera våldsamma uttryck på 1600-talet — jag kan hänvisa till Lappmarksdoktorns skildringar av hur det t.ex. gick till i silvergruvan i Arjeplog — hindrar det inte att det var samma typ av process och total oförståelse för en minoritetsgrupp. Det var bara detta jag ville påpeka. Knappast någon nation i världen, såvitt jag vet, har på ett fullödigt sätt kunnat handlägga detta problem. I roten är ju den historiska motsättningen i Nicaragua den mellan vad man kallar spanjorer och urbefolkningen, bland dem miskitoindianerna. Så till den direkta frågan om vem man skall ha en dialog med. Den saken diskuterades mera indirekt via flyktingkommissarien. Tanken var nämligen att flyktingkommissarien i dessa frågor skulle vara en förmedlande länk mellan regimen och de olika miskitogrupperna. Jag har inte tillräckliga kunskaper om detta. Därför vet jag inte vilka som är mest representativa. Men skall en dialog föras, bör den självfallet föras med personer som är representativa. Slutligen. Jag sade i Nicaragua att sandinistregimen har svårigheter i den meningen att man är utsatt för en utomordentligt närgången uppmärksamhet från hela världen. Det gäller att fastslå vissa misstag som begås — självfallet begår man misstag. Det kan hända att syftena ibland inte är särskilt ädla. Man anklagar regimen för ting som man i många år stillatigande har accepterat under Somozadiktaturen. Man klagade inte alls över Somozadiktaturen. Man klagade icke över de närbelägna högerdiktaturerna. Men man tittar på sandinistregimen under lupp. Jag har försökt att göra klart att detta skall betraktas som en förmån. Det betyder att det ändå finns anledning att ha vissa förhoppningar om en positiv utveckling i Nicaragua och om att misstag som begås kan rättas till.

Herr talman! Jag måste säga att jag, efter att ha lyssnat till den här debatten, bara blir mer bekymrad. Statsministern visar, som jag upplever det, en överslätande attityd när det gäller de rapporter om grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som vi har fått från Nicaragua. Han talar om heter att tillverka THX misstag. Han säger t.o.m. att sandinisterna har goda intentioner och att de vill föra civilisationens frukter till miskitoindianerna. Jag har emellertid mycket svårt att inse att tortyr och sexuella övergrepp skulle kunna inrangeras i kategorin civilisationens frukter. Jag tror att det är synnerligen viktigt att vi fördömer brott mot de mänskliga rättigheterna med samma styrka, oberoende av var brotten begås och oberoende av vilken regim som anses stå bakom dem. Sverige har på många sätt solidariserat sig med Nicaragua, och det är naturligt. Vi gör det för att visa vår avsky för den tidigare Somozaregimen. Det är också naturligt att vi har förhoppningar om att utvecklingen i Nicaragua kommer att gå i riktning mot demokrati. Det finns fortfarande anledning att hoppas på en demokratiseringsprocess där. Men just därför, herr talman, är det viktigt att vi tar rapporter av det slag som Kerstin Anér här nyss redovisat på fullt allvar. Enligt min mening har statsministern under den här debatten visat en tendens att lyssna mera på det som verkar lugnande, överslätande, och det gör mig faktiskt bekymrad. Om det skulle bli så att vår kritik mot övergrepp mot mänskliga rättigheter varierar med karaktären av den regim som utför övergreppen eller påstås utföra dem — i så fall riskerar trovärdigheten i det svenska budskapet i vår utrikespolitik på det här området att allvarligt undergrävas.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag fortfarande anser att riksdagens beslut den 9 december 1980 beträffande ett femårigt försök omfattande injektioner med naturläkemedel som THX, Iscador m.fl. skall respekteras och, om så är fallet, vilka åtgärder socialdepartementet kommer att vidta för att snabbt få i gång kontrollerade försök med THX. Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att skapa möjligheter för dr Elis Sandberg att lagligt fortsätta sitt arbete med THX. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Preparaten Iscador och THX omfattas av lagen med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion. Bestämmelserna i lagen medför att preparat som THX får säljas och användas om de uppfyller vissa minimikrav, bl.a. i fråga om tillverkningen. Socialstyrelsen har godkänt två preparat, Helixor och Iscador, som naturmedel för injektion. På grund av allvarliga brister i tillverkningen har socialstyrelsen hittills inte kunnat godkänna THX-preparatet. De av styrelsen godkända preparaten har uppfyllt kraven pås.k. aseptisk tillverkning och de andra krav som lagen uppställer. Samma krav bör också gälla för THX. För drygt ett år sedan, den 18 februari 1983, besvarade jag en interpella tion om användningen av THX-behandling. Jag framhöll då att lagstiftningen om naturmedel för injektion är tidsbegränsad och gäller för en tid av fem år till utgången av juni 1986. Avsikten är att erfarenheterna av lagen skall utvärderas, innan ställning tas till frågan om en fortsatt lagstiftning inom detta område. Jag ansåg då att det inte fanns skäl att ändra lagen. Jag har samma uppfattning nu om att utvärderingen skall avvaktas. Vad avser Rune Torwalds fråga om kontrollerande försök med THX så ankommer det inte på socialdepartementet utan i första hand på tillverkaren att ta initiativ till sådana. Dr Sandberg har under årens lopp getts osedvanliga möjligheter att själv styrka preparatets värde och att med hjälp av medicinsk expertis få dess effekter prövade. Även om nya försök kommer till stånd måste sedvanliga krav på tillverkningen av preparatet ställas upp — detta enligt vad riksdagen beslutade den 9 december 1980 .

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Gertrud Sigurdsen för svaret, även om det lämnar mycket övrigt att önska när det gäller substans. Innan jag fortsätter mina kommentarer i anslutning till svaret, vill jag gärna ge en liten bakgrund till min interpellation. Alltför många människor drabbas av åkommor och besvär inför vilka de etablerade läkarna står handfallna och saknar möjlighet att med sina kunskaper ge hjälp och bättring. In i sin nöd vänder sig många som under lång tid plågats av sin sjukdom — och som inte fått någon hjälp av den samhälleliga sjukvårdsapparaten — till andra personer, som man hört kunnat hjälpa människor med liknande besvär. Naturligtvis finns det många charlataner bland dessa ”kloka gubbar och gummor” , och dem bör naturligtvis samhället med socialstyrelsens hjälp söka stoppa, så att de inte får tillfälle att sko sig på sjuka människors bekostnad. Men lika uppenbart är att det finns kiropraktorer, naprapater, utövare av akupunktur m.fl. som visat sig besitta kunskaper och manuell skicklighet, och som har hjälpt många människor. Efter hand har även läkarvetenskapen - om också oändligt motvilligt — fått erkänna att deras metoder varit verksamma. Jag har träffat många människor som har varit fullt övertygade om att de har blivit hjälpta genom den verksamhet som dr Sandberg har bedrivit med sitt thymuspreparat. Jag har däremot aldrig träffat någon som känt sig ekonomiskt utnyttjad av dr Sandberg. Tvärtom har många vittnat om hans vänlighet och omtanke. Vad är då motivet för att socialstyrelsen uppenbarligen med alla medel har sökt att stoppa honom? Det skulle jag — och säkert många med mig — gärna vilja veta. Nog finns det mycket som tyder på att utövarna av hitintills etablerad läkarvetenskap ogärna vill medverka till att den av riksdagen begärda försöksverksamheten kommer till stånd. Riksdagsbeslutet den 9 december 1980 förutsatte att naturmedel skulle underkastas lindrigare krav än de som följer av läkemedelsförordningens bestämmelser. Har detta respekterats av socialstyrelsen? På goda grunder betvivlar jag detta. Jag påstår inte och tror inte att berörda tjänstemän har heter att tillverka THX heter att tillverka THX begått några tjänstefel, men nog har de utnyttjat alla de medel som en kunnig byråkrat förfogar över för att hindra att försöksverksamheten kommer i gång. Jag hävdar att man har visat bristande — för att inte säga dålig — vilja att medverka till en acceptabel lösning. Man har t.ex. krävt att THX skulle framställas på sådant sätt att det blev sterilt — och därmed sannolikt verkningslöst — trots att minimikravet är aseptisk framställning. Såvitt jag kan förstå är sistnämnda krav uppfyllt genom att varje tillverkningssats kontrolleras av Swelab i Jönköping så att man vet att den är fri från patogena bakterier. Är satsen inte det, kasseras den. Denna metod för tillverkning har använts sedan våren 1982. Socialstyrelsen lär ha hängt upp sig på att man under sju år har kunnat spåra 17 fall av varbildningar runt injektionsstället. Men dessa är ju inte med säkerhet beroende på brister hos det injicerade preparatet — och måste dessutom ställas i relation till att ca 10 miljoner injektioner gjorts med THX. Ändå säger man att det finns allvarliga brister i framställningssättet. Vi vet ju alla hur besvärligt sjukhusen har haft att klara den s.k. sjukhussjukan. Jag kan inte underlåta att åberopa talesättet ”sila mygg och svälja kameler”. Socialstyrelsen ser inte bjälken i det egna ögat, men väl grandet i Sandbergs.

Då jag nu kunnat visa att THX fyller kraven på en aseptisk framställning förefaller Edra tidigare beslut om att ej godkänna THX som en klar olaglighet. Jag kan inte underlåta att nämna det samtal jag hade med er chef för registreringsbyrån i mars i år då jag tillfrågades huruvida jag tänkte fortsätta min forskning eller ej och där jag svarade att detta var självklart inte minst ur humanitära skäl och om Styrelsen inte följer lagen så ämnar jag följa lagen. Huvudfrågan är alltså att Styrelsen inte följer lagen och anmäler mig för åklagarmyndigheten. Det kan Ni göra som makthavare, medan jag — den lilla enskilda människan — följer lagen och skall straffas.

Jag hävdar att socialstyrelsen tvärtom söker beröva människorna möjligheten att bli delaktiga av nyssnämnda lagfästa förmån genom att hindra dr Sandberg i hans verksamhet. Tänk om socialstyrelsen varit lika aktiv när det gällt att hindra människor att skada sig själva genom bruk av narkotika, alkohol och tobak! Då hade kanske påfrestningarna på de sociala och sjukvårdande organen varit betydligt mindre än vad fallet är i dag. När det gäller ingripandena mot dr Sandberg kan jag inte undgå att jämföra med sjukhussjukan. Inte har det väl föresvävat socialstyrelsen att stänga sjukhus och operationssalar för all framtid, därför att de olyckligtvis drabbats av några fall av sjukhussjuka, som dock är en betydligt värre åkomma än en lindrig varbildning efter en injektion. Herr talman! Låg mig sluta detta inlägg med två frågor till statsrådet Gertrud Sigurdsen: Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att få i gång den försöksverksamhet med bl.a. THX som riksdagen begärde 1980 och som skall vara slutförd vid halvårsskiftet 1986? Kommer statsrådet i detta och andra sammanhang att söka främja hälsooch sjukvårdslagens mål att ge den enskilde möjlighet att på egen risk få söka vård där han finner för gott utan att hindras av byråkratiska åtgärder?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

Förhållandet mellan socialstyrelsen och dr Sandberg är ju en sorgesam följetong som har varat under en lång följd av år. Verksamheten har ju pågått länge. 10 miljoner injektioner har getts under årens lopp, vilket också Rune Torwald påminde om. Tusentals människor har varit och är patienter och anser sig i många fall ha fått hjälp. Det är inte bara patienterna och dr Sandberg som menar att detta preparat faktiskt gör nytta. Det är också många läkare, både här hemma och utomlands, som menar detta. I Tyskland finns ungefär 600 läkare som använder THX i sin terapi, enligt de uppgifter jag har fått. Vår erfarenhet hittills ger praktiskt taget inga belägg för några skadeverkningar vid användningen av THX. Några enstaka fall av lindriga inflammationer i anslutning till injektionerna har man kunnat konstatera, men som också Rune Torwald påpekade är det ju inte ens säkert att detta berodde på preparatet. Det finns många fall av allvarliga skadeverkningar som beror på medicinsk behandling. Det råder inga tvivel om att socialstyrelsen har ett mycket stort ansvar för att förhindra att mediciner som kan leda till svåra biverkningar kommer ut på marknaden. Det är ett arbete som socialstyrelsens resurser uppenbarligen knappt räcker till för, eftersom vi med jämna mellanrum får larmrapporter om allvarliga konsekvenser av mediciner som har varit godkända. Men istället för att koncentrera sig på dessa mycket påtagliga problem har socialstyrelsen ägnat sig och ägnar sig fortfarande åt något av en häxjakt mot dr Sandberg och mot THX. Tidigare har detsamma också gällt andra naturmedel, som t.ex. Iscador och t.o.m. blåbärssoppa. Den verksamheten tror jag många upplever som stötande för rättskänslan. Det är ett slag av heter att tillverka THX heter att tillverka THX myndighetsutövning som inte inger respekt för myndigheters verksamhet. Det kan naturligtvis hända att lagstiftningen är sådan att socialstyrelsen inte kan uppträda på annat sätt än man gör. Jag är i och för sig inte alldeles övertygad om att man inte med god vilja hade kunnat komma fram till en annan hantering — debatten om huruvida man skall ha krav på sterilitet när det gäller THX är exempel på ett område där man verkligen kan ifrågasätta om socialstyrelsen har tolkat lagen på ett riktigt sätt. Det är i och för sig inte vår kompetens här i riksdagen att bedöma om socialstyrelsen tolkar lagen rätt eller inte. Men om det är så att lagen inte kan tolkas på något annat och för den här verksamheten gynnsammare sätt måste vi som politiker ta vårt ansvar och ingripa — då måste vi ändra lagen, då måste vi se till att skapa ett lagligt utrymme för den här verksamheten. Den klappjakt som har bedrivits på THX är en absurditet. Det är fruktansvärt svårt att finna rationella skäl för den. Den går inte att försvara. Det måste gå att finna lösningar som innebär att dr Sandbergs verksamhet kan fortsätta. Den fråga jag ursprungligen ställde var om socialministern är beredd att arbeta för att finna sådana lösningar. Jag tycker inte att jag i det här interpellationsoch frågesvaret har fått något klart svar på den frågan. Därför vill jag upprepa den.

Herr talman! Frågan om THX har hängt med under mycket lång tid. Jag har här en sammanställning i form av korta punkter rörande vad som hänt när det gäller kontakter och kommunikation av olika slag mellan gamla medicinalstyrelsen och dr Sandberg och nuvarande socialstyrelsen och dr Sandberg under tiden från 1949, när THX-diskussionen började och fram till i dag. Den sammanställningen upptar inte mindre sju A 4-sidor. Jag tycker att det här är en mycket beklaglig sammanställning. Hela tiden märks ett klart ifrågasättande från samhällets sida, från myndigheternas sida, av den verksamhet som dr Sandberg har bedrivit och fortfarande bedriver i Aneby och på andra platser. Vi har tidigare hört att ca 10 miljoner injektioner har givits i samband med behandling med THX. Dessa injektioner har givits vid skilda tillfällen under mycket lång tid, och inga allvarliga skadeverkningar har kunnat påvisas. Man kan, med utgångspunkt i detta faktum, fråga sig vad det är för allvarliga brister i tillverkningen som socialstyrelsen fortfarande pekar på. Jag tycker att erfarenheten under denna långa tid egentligen dokumenterat att de bristerna inte är så allvarliga. Sedan något år tillbaka använder sig dr Sandberg av Svensk Laboratorietjänst AB i Jönköping för att vid varje tillfälle kontrollera tillverkningen. Det ges nu ungefär 8 000 injektioner i veckan med THX. Det är således ett mycket stort antal människor som i dag söker sig till THX-klinikerna. Dr Sandberg har haft 200-300 utländska läkare här för utbildning för att man i andra länder, kanske framför allt i Tyskland, skall kunna bedriva motsvarande verksamhet. Dr Sandberg har också vunnit erkännande i flera länder. Som sagt använder ungefär 600 västtyska läkare THX-preparatet. Nu är det meningen att dr Sandbergs THX-metod skall patenteras i Västtysk Nr 95 land. En ansökan ligger redan inne. Det här visar verkligen att dr Sandbergs SR Fredagen den verksamhet är viktig och värdefull. 9 mars 1984 Som jag redan har framhållit har debatten förts under en lång tid. Det här måste ses som en medicinsk fråga, som en forskningsfråga, men också som en Om lagliga möjligsocial fråga, som gäller väldigt många människor. heter att tillverka Vi som har intresserat oss för den här frågan har i flera sammanhang fått THX kontakter och fått ta del av uttalanden och önskemål. Man har hört patienter hos dr Sandberg som i förtvivlan sagt sig inte veta hur de skulle kunna klara sig, om de inte även i fortsättningen får behandling. Jag vill citera en liten bit ur ett brev som jag har fått: ”Själv tar jag som Du ser av min skrivelse THX och blivit mycket bättre, därför har jag nu blivit mycket beroende av denna medicin.” Många människor upplever sin situation på detta sätt. Man kan då fråga sig: Vem skulle vara beredd att ta ansvaret för att denna verksamhet upphör? Vart skulle då de här människorna gå? En ganska stor del av försöksperioden har nu gått till ända, och jag frågar därför socialministern: Hur skall man kunna göra den utvärdering som socialministern skriver om i sitt interpellationssvar? Såvitt jag kan se måste det bli svårt att göra en sådan utvärdering. Jag frågar mig allt oftare om det kanske finns anledning att ändra lagen. Kanske vi rent av måste skapa någon form av lex THX eller motsvarande, så att dr Sandberg kan fortsätta sin forskningsverksamhet. Hans verksamhet är dock någonting som väldigt många människor är mycket beroende av i dag. Det är en verksamhet som också på många plan har vunnit internationellt erkännande. Vi vet att thymusforskningen är en betydelsefull forskning internationellt sett. Jag skulle vilja fråga socialministern: Hur skall man kunna klara av den utvärdering som var syftet med riksdagsbeslutet, när socialstyrelsen hitintills inte har varit beredd att ge legitimation när det gäller detta preparat?

Herr talman! Rune Torwald hänvisade till hälsooch sjukvårdslagens bestämmelser av den 1 januari 1983 och framhöll patientens starka ställning. Hans citat var helt riktiga. Vad som reglerar en eventuell användning av THX och andra preparat av liknande typ är lagen med bestämmelser om vissa medel, avsedda för injektion. Härom fattade riksdagen beslut i december 1980. Rune Torwald frågade vilka åtgärder jag tänker vidta för att få i gång försöksverksamheten med THX. Riksdagen har inte fattat några beslut om att vi skall sätta i gång en försöksverksamhet med THX. Däremot har riksdagen fattat ett beslut om den lag som jag citerade ur och som jag skrivit omi mitt interpellationssvar. Det är lagen som gäller, och bestämmelserna är att preparat som THX får säljas och användas, om de uppfyller vissa minimikrav, bl.a. rörande tillverkning. Här är det alltså fråga om lagens minimikrav på aseptisk tillverkning. Det rör sig alltså inte om det sterilitetskrav som det talats om i debatten. 19 heter att tillverka THX Socialstyrelsen har godkänt två naturmedel för injektion, preparaten Helixor och Iscador, och dessa har mer än väl klarat lagens minimikrav på aseptisk tillverkning. Det finns alltså möjlighet att framställa naturmedel för injektion på ett sådant sätt att villkoren i lagstiftningen uppfylls.

Pär Granstedt upprepade en fråga, som han säger sig inte ha fått svar på, nämligen om skapande av möjligheter för dr Elis Sandberg att lagligt fortsätta sitt arbete med THX. Jag vill med anledning därav peka på att det ju finns lagliga möjligheter att använda naturmedel för injektion. Men man måste då följa lagens bestämmelser, och det gäller naturligtvis THX lika väl som Helixor och Iscador. Låt mig också säga att det sedan socialstyrelsen fattade sitt beslut den 7 januari 1983 om att lämna dr Sandbergs ansökan utan bifall fanns möjligheter, som det gör i ett demokratiskt samhälle, att överklaga beslutet. Dr Sandberg har dock inte anfört besvär hos kammarrätten, och därför har beslutet vunnit laga kraft. I det läget har styrelsen den 25 april 1983 anmält Sandberg till åtal för brott mot hälsooch sjukvårdslagen. Jag vill till interpellanterna också säga att regeringen inte kan gå utanför lagens gränser och ingripa mot beslut som enligt vårt rättssystem ankommer på självständiga domstolar och myndigheter. Från två av talarna i dag har antytts att vi kanske måste ändra lagen. Ja, det är möjligt — lagar som stiftas kan inte vara tillämpliga för tid och evighet. Men nu har vi infört lagen i fråga, och då är det socialstyrelsens uppgift att se till att den följs. När vi fått möjlighet att återkomma med en utvärdering — jag kan i dag inte säga exakt hur den skall göras — får riksdagen här i kammaren ta ställning till om lagen skall bestå eller om den skall ändras.